Ers Majestät!

Fru talman, ärade riksdagsledamöter! När Ni, valda ombud för Sveriges folk, i dag samlas här i Ni har ett ansvarsfullt och krävande arbete framför Er. Många frågor av stor vikt för vårt land och dess medborgare kommer att bli föremål för diskussion och beslut. Den ekonomiska situation som vi för närvarande upplever visar bl.a. hur beroende vi är av vår omvärld. Vi kan inte skapa våra egna regler utan måste lösa problemen inom de ramar som det internationella samarbetet ger. Osäkerheten om den närmaste tidens utveckling inom Gemensamma marknaden kommer att påverka vår anpassning. Men vi har också egna ekonomiska problem. De måste behandlas med stor omsorg och omtanke såväl om den enskilde medborgaren som om hela vårt land. Att minska arbetslösheten är därför en uppgift av hög prioritet. Förståelsen för lösningar i samförstånd är stor. Den oro som vi för ett år sedan kände inför den politiska utvecklingen i världen visade sig vara befogad. Frigörelsen och demokratiseringsprocessen i flera länder är ett positivt skeende, som dock i nuet medför både svårigheter och motsättningar samt stort lidande för många människor, bl.a. i Jugoslavien och delar av det forna Sovjetunionen. I samband med våra statsbesök i Estland och Lettland har Drottningen och jag på nära håll fått ta del av det behov av stöd och hjälp som man har i strävandena att lindra de umbäranden som drabbar enskilda människor. Därutöver föreligger önskemål om långsiktigt samarbete för uppbyggnad och utveckling av både samhällsfunktionerna och näringslivet i de baltiska staterna. Behovet av stöd till länder och regioner i olika delar av världen är stort. Men tillgången på ekonomiska resurser är begränsad. Därför måste varje insats noggrant övervägas och förberedas. Miljöproblemen i världen har inte minskat. Det framgick av överläggningarna vid Förenta nationernas miljö och utvecklingskonferens i Rio de Janeiro. Samtidigt visade det sig ännu en gång hur svårt det är att internationellt nå enighet om prioriteringar och ekonomiska åtaganden. Det framgick dessutom hur viktigt det är att man skapar större medvetenhet om miljöproblemen för att gemensamt kunna avhjälpa dem. Inom skolan samt universitets och högskoleverksamheten pågår förändringar. Ökad satsning på forskning har aviserats. Likaså är sjukvården, äldrevården och barnomsorgen föremål för omorganisation. Vi berörs alla av dessa verksamheter. Förändringarna kommer därför att få stor betydelse för varje medborgare, liksom för samhället i stort. Med dessa exempel på viktiga frågor som kommer att finnas med i Ert arbete vill jag understryka riksdagens centrala roll för samhällsutvecklingen. Vi kommer att med uppmärksamhet och intresse följa Er i arbetet för vårt lands bästa. Jag önskar Er välgång i detta viktiga värv och förklarar härmed

Eders majestäter, Eders Kungliga högheter, fru talman, ledamöter av Sveriges riksdag! För ett år sedan bildade Moderata samlingspartiet, Kristdemokratiska samhällspartiet regering för att förändra och förnya Sverige. I regeringsförklaringen den 4 oktober 1991, som lade fast inriktningen av politiken fram mot mitten av 1990-talet, angavs de fyra stora uppgifter som stod i centrum för vårt program. Den första var att fullt ut föra Sverige in i det europeiska samarbetet genom förhandlingar om medlemskap i den Europeiska gemenskapen. Den andra var att bryta den ekonomiska stagnationen och att återupprätta Sverige som en tillväxt och företagarnation med en stark och växande ekonomi. Den tredje var att förbättra vår välfärd och sociala omsorg genom en valfrihetsrevolution i välfärdspolitiken och genom särskilda insatser för de sämst ställda. Den fjärde uppgiften var att forma en långsiktig och hållbar utveckling mot ett samhälle med frisk luft och rent vatten, levande sjöar och skogar. På alla dessa fyra områden har framsteg gjorts. Men samtidigt är det i dag än tydligare att mer behöver göras. Förnyelse och omvandling är nyckeln till att lösa Sveriges problem. Europa befinner sig i snabb och dramatisk förändring. Det finns risker för att Europa sjunker tillbaka i nationella motsättningar och konflikter. Men det finns också möjligheter att etablera en varaktig och stark europeisk freds och samarbetsordning. Vår Europapolitik strävar efter att ge Sverige en plats i det europeiska samarbetets kärna. Också för oss är det ett vitalt intresse att dagens europeiska samarbete fördjupas. Arbetet med att förbereda de kommande förhandlingarna om medlemskap i EG fortsätter. Ett brett samförstånd i riksdagen eftersträvas. Formella förhandlingar med EG bör kunna inledas i början av nästa år. Målet är att ett ställningstagande till ett avtal om medlemskap skall kunna ske i en folkomröstning 1994 för att möjliggöra ett svenskt medlemskap 1995. Redan dessförinnan tas betydelsefulla steg. Efter godkännande av riksdagen beräknas EES-avtalet träda i kraft vid årsskiftet. Sverige blir därigenom en del av en stor gemensam marknad med fri rörlighet för individer, tjänster, varor och kapital. EES-avtalet ger oss emellertid inte något medbestämmande i den europeiska utvecklingen. Utan medlemskap ställs vi utanför områden som direkt berör vitala nationella intressen: den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken och arbetet med att förverkliga den ekonomiska och monetära unionen. Bara genom medlemskap i EG kan Sverige fullt ut medverka i och få inflytande över det europeiska samarbetet. Det handlar om att ge Sverige och oss svenskar rösträtt i det nya Europa. I fjolårets regeringsförklaring redovisades Sveriges ekonomiska problem. Det hette bl.a. att vår ekonomiska utveckling i början av 1990-talet kännetecknades av ''en snabb utslagning av arbetsplatser och företag, starkt sjunkande investeringar i näringslivet, en minskande produktion av varor och tjänster och försämrade statsfinanser''. Regeringens ekonomiska politik har mot denna bakgrund inriktats på att återställa förutsättningarna för tillväxt, företagande och sparande i Sverige. De grundläggande villkoren för investeringar och produktion har förbättrats. Stora besparingar har gjorts i stat och kommun. Den förödande inflationen är borta. Produktiviteten ökar snabbt. Våra kostnader sjunker nu i förhållande till omvärlden. Investeringshinder har tagits bort. En rad förändringar har förbättrat klimatet inte minst för de små och medelstora företagen. Förmögenhetsskatten på det arbetande kapitalet är borta. Förmögenhetsskatten i övrigt liksom arvsoch gåvobeskattningen har sänkts. Löntagarfonderna har avskaffats. Men samtidigt som viktiga steg har tagits är problemen uppenbara. Sedan nedgången började 1989 har 170 000 industrijobb gått förlorade. Statsfinanserna har visat sig vara i ett sämre skick än vad någon tidigare ville medge. Problemen förstärks dessutom av den kraftiga ekonomiska nedgången. Det finansiella systemet drabbas av den ena krisen efter den andra, som en bitter efterbörd av 1980 talets spekulativa klimat. Till våra inhemska svårigheter kommer att den internationella ekonomiska uppgången dröjer. Oron i det europeiska valutasystemet har inneburit störningar som bidragit till detta. Krisuppgörelsen mellan regeringen och den socialdemokratiska oppositionen är ett uttryck för den gemensamma insikten om djupet och vidden av de ekonomiska problem som Sverige i dag står inför. Vi har under de senaste veckorna avvärjt upprepade hot mot kronans värde. Med kraft och beslutsamhet har regeringen, oppositionen och Riksbanken försvarat kronan. Uppslutningen i samhället kring denna politik är i det närmaste total. Förutsättningarna för att fullfölja denna politik är därmed goda. Norden har blivit Europas låginflationsområde och Sverige ett land med låga prisökningar. Krisuppgörelsens kärna är åtgärder i syfte att påtagligt minska det strukturella underskottet i de offentliga finanserna, säkerställa stabiliteten i det finansiella systemet och stärka företagens konkurrenskraft. Detta är avgörande för förtroendet för den fasta växelkursen. Att inte handla nu och än en gång försöka uppskjuta den nödvändiga saneringen av svensk ekonomi skulle leda till en så djup nedgång att dramatiska välfärdsförluster vore oundvikliga. De åtgärder som riksdagen kommer att få ta ställning till skall ses mot denna bakgrund. Tillväxt i näringslivet och minskade offentliga utgifter är i denna situation förutsättningen för att bevara och utveckla välståndet. Sveriges deltagande i det ekonomiska och monetära samarbetet i Europa och vår hårdvalutapolitik är också väsentliga för att klara denna uppgift. Vissa av de åtgärder som kommer att föreläggas riksdagen innebär uppoffringar för alla. Vår strävan har varit, är alltjämt och kommer att förbli att dessa uppoffringar skall fördelas rättvist med medborgarnas bästa och Sveriges framtida ekonomiska styrka för ögonen. Det strukturella underskottet i de offentliga finanserna måste elimineras. I allt väsentligt måste detta ske genom att offentliga utgifter minskas. Den översyn som pågår av transfereringssystemen kompletteras därför med en grundläggande genomgång av olika offentliga insatsers syfte och utformning. Saneringen av de offentliga finanserna måste genomföras i ett medelfristigt perspektiv. Skattepolitiken inriktas på att i första hand sänka skadliga och tillväxthämmande skatter. För att förbättra konkurrenskraften för det enskilda näringslivet sänks arbetsgivaravgifter med 4,3 procentenheter från årsskiftet och minskas den lagstadgade semestern med två dagar. Detta bidrar till en snabbare förstärkning av näringslivets konkurrenskraft gentemot omvärlden. För att förbättra de långsiktiga möjligheterna för tillväxt och företagande sänks kapitalinkomstbeskattningen till 25 % och avskaffas förmögenhetsbeskattningen fr.o.m. 1995. Skattebelastningen på mindre företag kommer att lindras. För egenföretagare och handelsbolag införs regler i syfte att ge dessa en med övriga företag likvärdig skattebehandling. Integrationen i Europa innebär att vissa förändringar av vår skattepolitik måste ske. Förslag läggs om att kilometerskatten avskaffas och ersätts med höjd skatt på dieselolja. Denna skattepolitik innebär att skattetrycket successivt sänks. Företagens möjligheter att utnyttja sina investeringsfonder utvidgas och förlängs. I syfte att säkerställa ett väl fungerande betalningssystem och stabiliteten i det finansiella systemet kommer regeringen under hösten att begära riksdagens bemyndigande att besluta om generella åtgärder som stärker betalningssystemet och säkerställer kreditförsörjningen. Det finns en bred politisk uppslutning kring dessa åtgärder. Sveriges näringsliv måste ges bättre förutsättningar att växa. Nyföretagandet och småföretagsamheten måste få en renässans. Det är främst där som de nya möjligheterna och de nya jobben finns. Av stor betydelse, inte minst för de små företagen, är spelreglerna på arbetsmarknaden. En översyn av arbetsrätten pågår. Regeringen avser att förelägga riksdagen förslag till förenklingar i den arbetsrättsliga lagstiftningen. Det är regeringens strävan att sådana förändringar kan beslutas i bred politisk enighet. En fungerande riskkapitalmarknad är av största vikt för företagsamheten, särskilt för nyföretagandet. En proposition om riskkapitalförsörjningen läggs fram. Nya riskkapitalbolag bildas med medel från de nu avvecklade löntagarfonderna. Därutöver kommer förslag att framläggas om förmånligare lånevillkor för nyföretagande. Det utländska intresset för investeringar i Sverige har stimulerats bl.a. genom att förvärvslagstiftningen för företag och aktier har avskaffats. Under hösten läggs förslag om en liberalisering av förvärvslagstiftningen för fastigheter. Särskilda regler kommer att gälla för fritidsfastigheter i vissa områden. En livskraftig ekonomi förutsätter konkurrens mellan företag. En ny och hårdare konkurrenslagstiftning införs. EES-avtalet innebär att reglerna för konkurrens vid offentlig upphandling skärps. Förslag i syfte att öka konkurrensen även inom den kommumnala verksamheten framläggs. Valfrihetsreformerna i välfärdspolitiken ger anställda, oftast kvinnor, verksamma inom vård och omsorg nya möjligheter att starta eget. Förberedelserna för privatiseringen av statliga företag fortsätter. Ingångna avtal respekteras. Omstruktureringar och andra nödvändiga förändringar fullföljs. Marknadssituationen nu motiverar emellertid att det i princip införs ett moratorium för privatisering av statliga företag. En väl fungerande infrastruktur i hela landet är en viktig förutsättning för ekonomins växtkraft. Under detta budgetår görs investeringar i infrastrukturen som är tre gånger större än årsgenomsnittet under 1980-talet. Stockholm syftar till att förbättra trafikmiljön.

Sverige är sedan tre år inne i den allvarligaste sysselsättningskrisen under efterkrigstiden. Kampen mot arbetslösheten följer tre huvudlinjer. Den första är att angripa de strukturella orsakerna, klara kostnadsläget och stärka Sveriges ställning som ett attraktivt investeringsland. Bara därigenom kan nya riktiga jobb skapas. Den andra är att tidigarelägga offentliga investeringar. Den tredje är att förnya och effektivisera arbetsmarknadspolitiken. Arbetslinjen ligger fast. Arbetslöshet kan aldrig vara ett medel i den ekonomiska politiken. Hög arbetslöshet försämrar förutsättningarna för tillväxt genom permanent utslagning och innebär en extra stor påfrestning på de offentliga finanserna. Den höga förvärvsfrekvensen bland kvinnor är en viktig tillgång för Sveriges ekonomi. Jämställdheten i arbetslivet är ett centralt mål som kräver ökad uppmärksamhet när arbetslösheten växer. Särskilda krav måste ställas på kostnadseffektivitet i arbetsmarknadspolitiken. Åtgärder vidtas för att effektivisera och sänka kostnaderna för de arbetsmarknadspolitiska medlen. AMU De arbetsmarknadspolitiska medlen koncentreras på insatser för att öka kompetensen och därigenom stärka individernas ställning på arbetsmarknaden. Andra insatser görs för att motverka sociala och ekonomiska problem för individer,för familjer och för handikappade vid arbetslöshet. ungdomar i dag finns ute i företagen. Ytterligare 36 000 platser kommer att inrättas. Hela Sverige skall leva. Lågkonjunkturen slår hårt mot redan tidigare utsatta delar av vårt land. Vår delaktighet i den europeiska integrationen innebär ökade möjligheter för och nya krav på regionalpolitiska insatser. Syftet är att hela landet skall dra nytta av fördelarna med en skärpt internationell konkurrens och en fri marknad. Ett viktigt inslag i tillväxtpolitiken är att tillvarata utvecklingsmöjligheterna i alla delar av landet. Utvecklingskraften i de mindre företagen är avgörande för den regionalt spridda sysselsättningen, liksom satsningar på infrastrukturen, servicen och miljön. Riksdagen har fattat beslut om sänkta socialavgifter i Norrlands inland. Också de skattesänkningar som syftar till att stärka utvecklingskraften i de små företagen ger företagen i de mest utsatta regionerna bättre villkor. Omställningen av jordbruket fullföljs. En avstämning sker mot EG:s jordbrukspolitik för att uppnå en fullständig integrering från den dag Sverige blir medlem. Syftet är att Sverige vid inträdet i EG skall ha en stark och konkurrenskraftig jordbruksnäring och därvid ta till vara möjligheter till sänkta livsmedelspriser. Ett öppet och levande kulturlandskap skall bevaras bl.a. genom att jordbruket utnyttjas för att värna miljön. Jord och skogsbrukets stora möjligheter att producera biobränslen utnyttjas som en resurs i omställningen av energisystemet. Regeringen avser att lägga fram förslag om en ytterligare avreglering av skogsbruket och fortsatta insatser för att skydda miljön. Välfärdspolitiken utvecklas under starkt förändrade förutsättningar. Staten har det övergripande ansvaret för att ange de nationella målen, utöva tillsyn och utvärdera. Kommunerna har fått ett större ansvar för utformningen av välfärdspolitiken. Samtidigt möter de ett växande gap mellan behov och resurser. Detta ställer krav på en effektivisering bl.a. genom rationaliseringar och konkurrens. Det nya statsbidragssystemet ger kommunerna större frihet att avgöra hur målen skall nås. I syfte att minska det strukturella budgetunderskottet måste även de sociala utgifterna begränsas. Socialförsäkringssystemen reformeras med den inriktningen samtidigt som de skall ge trygghet och stimulera till arbete och sparande. En karensdag införs och ersättningsnivåerna sänks i sjuk och arbetsskadeförsäkringarna. Arbetsskadebegreppet stramas upp. En beredning tillsätts i syfte att genomföra en försäkringsmodell som innebär att sjuk och arbetsskadeförsäkringarna flyttas ur statsbudgeten. Möjligheterna prövas att ge arbetsmarknadens parter huvudansvaret. Tandvårdsföräkringen reformeras i syfte bl.a. att minska det allmännas kostnader och uppnå ett bättre resursutnyttjande. Fri konkurrens införs även inom barntandvården. Frågan om reformerad tandvårdstaxa och fri etableringsrätt för tandläkare bereds med sikte på ikraftträdande 1994. Pensionssystemet reformeras. Målet är att skapa ett pensionssystem som utöver grundtryggheten är mera robust, stimulerar sparandet och stärker sambandet mellan inbetalda avgifter och utgående förmåner. Pensionsåldern kommer med början 1994 att höjas successivt till 66 år. Ersättningsnivån i pensionssystemet kommer i vissa fall att sänkas samtidigt som särskilda åtgärder kommer att vidtas för att skydda pensionärer som bara får grundförmåner. Ett husläkarssystem införs för att säkerställa alla medborgares rätt att välja en egen läkare. Etableringsfrihet kommer att införas stegvis. Försök genomförs med finansiell samordning mellan försäkringskassa och hälso och sjukvården. Sådan samordning prövas också med kommunernas socialtjänst. En översyn görs av sjukvårdens organisation och finansiering. Syftet är bl.a. att pröva olika sjukvårdsmodeller, exempelvis en obligatorisk sjukvårdsförsäkring. Utredningen skall också belysa hälso och sjukvårdens resursbehov. En av de allra viktigaste utmaningarna för framtiden är att ge bättre förutsättningar för trygga familjer och för barnens uppväxt och omvårdnad. Familjepolitiken skall främja både valfrihet och jämställdhet mellan kvinnor och män. Det innebär att det måste finnas barnomsorg utanför hemmet av god kvalitet för dem som önskar det och bättre ekonomiska möjligheter för dem som önskar att stanna hemma när barnen är små. Den som väljer att förvärsarbeta måste få ett ekonomiskt utbyte av detta. Det till i höst aviserade förslaget om ett vårdnadsbidrag skjuts upp. Det kommer att framläggas när de ekonomiska förutsättningarna har förbättrats. Ett vårdnadsbidrag, lika för alla barn mellan ett och tre år, är en fortsatt högt prioriterad reform. Frågan om tidigare aviserade ändringar rörande barnomsorgen i socialtjänstlagen bereds vidare genom bl.a. överläggningar med Kommunförbundet och med beaktande av de samhällsekonomiska effekterna. Förslag kommer att framläggas om ett nytt ensamförälderstöd och om ändrade regler för och administration av bostadsbidragen. Ett förslag om inrättande av en barnombudsman som bl.a. skall följa upp hur Sverige uppfyller sitt åtagande enligt FN:s barnkonvention föreläggs riksdagen. En utvidgad rättighetslagstiftning för handikappade, grundad på handikapputredningens huvudbetänkande, föreläggs riksdagen. Syftet är att öka valfriheten och tryggheten för människor med svåra funktionshinder och för deras anhöriga. Alkoholpolitiken inriktas på att minska konsumtionen och minska skadorna. Att skydda och förbättra miljön är en framtidsutmaning i allas intresse. Den ekonomiska och tekniska utvecklingen skapar goda möjligheter för omställningen till mindre resurskrävande och miljöbelastande produktions-, energi och transportsystem. Tydliga miljömål, bestämda miljökrav och effektiva styrmedel, som miljöavgifter, utnyttjas i arbetet. Sverige kommer att aktivt följa upp de beslut som fattades vid FN:s miljökonferens. Miljöhänsynen måste öka. Förslag läggs i syfte att bevara den biologiska mångfalden. En långsiktig klimatstrategi läggs fast. Sverige skall vara pådrivande i det europeiska miljövårdsarbetet. I förhandlingarna om svenskt medlemskap i EG skall Sverige utgå från att högsta tillämpade ambitionsnivå skall gälla på miljöområdet. Vi tar fasta på EG-kommissionens konstaterande att Sverige har mycket att tillföra Ansvaret för vattenmiljön förenar länderna kring Östersjön. Regeringen verkar för att i samarbete med övriga strandstater rena Östersjön. Miljöinsatser i Baltikum prioriteras. Miljölagstiftningen skärps och sammanförs i en miljöbalk. Förslag kommer att föreläggas riksdagen om riktlinjer för en mer kretsloppsanpassad utveckling innefattande ett mer effektivt resursutnyttjande, återanvändning och återvinning. Producenternas ansvar slås fast. Förslag läggs om skärpning av kärntekniklagen och förbud mot slutförvaring i Sverige av använt kärnbränsle från andra länder liksom om skydd av ytterligare älvar och älvsträckor. Plan och bygglagen ses över med krav på större miljöhänsyn, stärkt medborgarinflytande och förenklad lagstiftning. En ändrad lagstiftning förbereds i syfte att förenkla möjligheterna att bilda små lantbruksfastigheter. En mer flexibel tillämpning av strandskyddsbestämmelserna i glesbygd förbereds. Energiöverenskommelsen från 1991 ligger fast. Omställningen av energisystemet måste, vid sidan av säkerhetskraven, ske med hänsyn till behovet av elkraft och elpriser som är internationellt konkurrenskraftiga. Beskattningen av energi ges en tydligare miljöprofil bl.a. genom en differentiering i samband med att bensinskatten höjs. I samband med EG koldioxidbeskattning också på elkraft. Miljövänlig energi från biobränslen, solenergi och vindkraft utvecklas och stimuleras. Hushållning främjas. Ytterligare åtgärder mot utsläpp som skadar ozonskiktet förbereds. Miljöpolitiken skall utgå från vad naturen långsiktigt tål. Försiktighetsprincipen är en viktig ledstjärna, och miljökonsekvenserna skall redovisas före varje beslut som ger större miljöpåverkan. En miljökonsekvensbedömning sker just nu av den fasta Öresundsförbindelsen. Avgörande är att den s.k. nollösningen vad gäller vattenströmningen mellan Östersjön och Kattegatt kan säkerställas. Utbildningspolitiken inriktas på att stärka Sverige som en kunskapsnation. Under 1990-talet skall vi skapa Europas bästa skola. Skolans verksamhet skall grundas i de etiska normer som genom kristen etik och västerländsk humanism har en djup förankring i vårt land. Skolan skall ge barn och ungdomar en fast grund också för etiska ställningstaganden. Den första valfrihetsreformen inom skolväsendet är genomförd. De nya bidragsreglerna för fristående skolor ökar familjens rätt och möjligheter att välja skola för sina barn. Ett nytt betygssystem som mäter elevernas kunskaper och bättre bidrar till utvärderingen av skolans prestationer läggs fram. Förslag kommer också att läggas fram om skolans internationalisering. Antalet utbildningsplatser vid universitet och högskolor har ökat väsentligt. Ytterligare platser kommer att inrättas. Åtgärder vidtas i syfte att höja kvaliteten i undervisningen. Universiteten och högskolorna ges större frihet att organisera utbildningen med utgångspunkt i studenternas val. Förslag till en ny forkningspolitik läggs fram. En förnyad prövning av hur löntagarfondsmedlen kan användas för att stärka forskningen görs. Brottsligheten måste bekämpas med kraft. All brottsbekämpning har betydelse, men den inriktas i ökad utsträckning mot vålds och narkotikabrott. Förslag har överlämnats till riksdagen vad gäller avskaffandet av halvtidsfrigivningen. Inom kort föreslås vissa straffskärpningar för ringa narkotikabrott. Förslag framläggs med inriktning på sänkt promillegräns för grovt rattfylleri och skärpta straff samt ökad enhetlighet i tillämpningen. Försöksverksamhet pågår med möjligheter till livvakt för hotade kvinnor. Förslag läggs fram om skärpta straff för bl.a. hot och ofredande. Brottsoffren kommer att få ökat stöd, och en ny statlig vårdform för unga brottslingar utreds. Den enskildes rättssäkerhet stärks. Fri och rättighetsutredningen bereder nu frågor om bl.a. förstärkt skydd för äganderätten, näringsfriheten, den negativa föreningsrätten liksom frågan om utvidgad lagprövningsrätt och domstolskontroll av förvaltningsbeslut. Frågorna om bl.a. mandatperiodernas längd och ökade inslag av personval i valsystemet är också under beredning genom överläggningar med riksdagens partier. Avsikten är att på grundval av en konstruktiv dialog finna en samlande lösning som vitaliserar vårt folkstyre. Förslag bereds nu för att skapa etiska och miljömässiga regler för biotekniken. Stödet till ett fritt kulturliv är ett angeläget åtagande för att samhället skall vara öppet och dynamiskt. Kulturarvet värnas. Vår kultur förs ut i det övriga De kulturpolitiska målen ses över. Kvalitet och professionalism främjas. Det nya filmavtalet innebär en satsning på svensk film. Frågan om Svenska kyrkans framtida relationer med staten är föremål för beredning. En öppen dialog med alla berörda parter eftersträvas. Ansvar, befogenheter, uppgiftsfördelning mellan stat, kommuner och landsting belyses av regionberedningen. En översyn av konsumentlagstiftningen pågår i syfte att bl.a. klarlägga de offentliga regleringarnas påverkan på konkurrensen. En samlad samerättslig proposition kommer att läggas fram. Ett sameting inrättas. Bostadspolitiken inriktas på att alla skall ha möjlighet att ha en bra bostad till ett rimligt pris. Möjligheterna att äga sin bostad skall förbättras genom att det blir lättare för de boende att omvandla fastigheter till bostadsrätter. Riksdagen har fattat beslut om ett nytt bostadsfinansieringssystem och besparingar i de generella bostadssubventionerna. Byggkostnaderna sjunker. Ökad konkurrens kommer att pressa kostnaderna än mer. Förslag till ytterligare minskade subventioner kommer att föreläggas riksdagen. Sverige skall vara ett land präglat av tolerans och öppenhet. Invandrar och flyktingpolitiken förs i en anda av internationalism och humanitet. Främlingsfientlighet och rasism skall bekämpas. Regeringen har framlagt förslag om principiellt förbud mot att ta barn i förvar. Ytterligare åtgärder mot diskriminering av invandrare vidtas. Regeringen verkar för att de europeiska staterna tar ett gemensamt ansvar för flyktingarna. Vårt land har en självklar skyldighet att ta sin del av ansvaret för den svåra flyktingsituationen i Europa på grund av kriget i f.d. Jugoslavien. Det är samtidigt nödvändigt att begränsa kostnaderna för flyktingmottagningen, och anspråken på vad Sverige kan erbjuda utöver en fristad måste anpassas därefter. Regeringen återkommer med förslag för att begränsa kostnaderna samt förnya och effektivisera flyktingmottagningen. Den svenska utrikespolitiken skall vara en klar röst för mänskliga rättigheter, frihet och demokrati. Det nordiska samarbetet kommer att reformeras. Resultatet av de nordiska statsministrarnas gemensamma arbete kommer att bli ett samarbete som stärker Nordens roll i det nya Europa. Statsministrarnas roll i samarbetet stärks. Diskussionen om utrikes och säkerhetspolitiken förs in i det nordiska samarbetet och kulturfrågorna framhävs ytterligare. Samarbetet med Estland, Lettland och Litauen byggs ut. Sverige har som första land slutit frihandelsavtal med de baltiska staterna. Ett omfattande biståndssamarbete sker. I december i år kommer Sverige att överta ordförandeskapet i den Europeiska säkerhets och samarbetskonferensen . Det innebär ett stort ansvar när det gäller att söka lösningar på konflikter och förebygga kriser på vår kontinent och ger Sverige möjlighet att spela en viktig roll i utformningen av en ny freds och samarbetsordning i Europa. Sverige arbetar aktivt för att stärka Förenta nationernas möjligheter att verka för global fred och utveckling. Vi har framlagt och driver förslag som syftar till att förbättra FN:s fredsbevarande insatser. GATT-förhandlingarnas slutförande är av stor betydelse för Sverige, världsekonomin och inte minst utvecklingsländerna. Sverige skall vara pådrivande i dessa förhandlingar. Biståndspolitiken har fått en klarare inriktning på stöd för demokrati och marknadsekonomi. Så snart Sveriges ekonomi tillåter skall vi åter uppnå en biståndsnivå om 1 % av BNI. Trots den minskning av biståndsramen som ingår i krisuppgörelsen kommer satsningarna på katastrofbistånd och på enskilda organisationer inte att minska. Sverige står utanför militära allianser. Det ställer krav på vår egen förmåga att upprätthålla ett tillräckligt starkt försvar. Försvarsbeslutets inriktning på materiell förnyelse och modernisering fullföljs. JAS-projektet visar styrkan i Sveriges säkerhetspolitik liksom bredden i vår nations teknologiska kompetens. Arbetet med att förstärka skyddet av våra gränser fortsätter. Ytterligare besparingar i försvaret kommer dock att bli nödvändiga. Karlsborgs flygflottilj avvecklas så snabbt som möjligt. Värnpliktsförmåner kommer att minska. Även anslagen till det civila försvaret kommer att minskas. Ett dynamiskt samhälle ställs inför nya etiska frågor. Inte minst de senaste årens ekonomiska utveckling visar moralens betydelse för samhällsklimatet. Där moralen sviktar, urgröps också tilltron till samhällets spelregler och institutioner. Nu skärps kraven i politiken på en fast etisk grundåskådning. Regeringens utgångspunkt är den syn på människors lika värde och människolivets helgd som genom Sveriges kristna och humanistiska tradition är så starkt förankrad i vårt land. Varje människa är unik. Varje människa har rätt att respekteras för sin särart. Kollektivet får aldrig kväva den enskildes frihet, ansvar, skaparförmåga och rätt att välja. Den svages rätt till trygghet och integritet och den ensammes rätt till delaktighet utgör grunden för en politik som slår vakt om människans värdighet och samhällets sammanhållning. Under året som gått har ett stort förnyelse och förändringsarbete av betydelsefulla delar av vårt samhälle inletts. Samtidigt har djupet av den samhällsekonomiska kris som under lång tid växt fram kommit att stå allt klarare. Det är regeringens avsikt att även i fortsättningen möta oppositionens vilja till ansvarstagande med en uppriktig strävan efter samförstånd kring den väg som vi måste vandra för att svensk ekonomi skall börja växa igen. Det ställer stora och delvis nya krav på oss alla, inte minst i denna riksdag. Men det gäller också medborgare, familjer, företag och institutioner runt om i Sverige. Vi måste alla inse att det är i förändring, i arbete, i sparsamhet och i företagande som framtidens möjligheter ligger. Den kris som har sina rötter i det som ligger bakom oss är djup och svår. Men mitt i krisen skall vi alla se till allt det nya som börjar blomma och lägga grunden för ett framgångsrikt och starkt 1990-tal för Sverige.

Fru talman! De senaste veckorna har varit dramatiska. Svensk ekonomi hamnade i en akut ekonomisk kris och vårt land försattes i en utomordentligt allvarlig situation. Riskerna för enskilda människor blev stora. Räntorna steg till sådana nivåer att många fruktade att de skulle tvingas gå från hus och hem. En lång rad i grunden sunda företag med kapacitet att stå emot kriser höll likväl på att slås ut. Väl utslagna hade de aldrig kommit igen. En flerdubbling av arbetslösheten hade varit oundviklig. Till detta kommer det skenande budgetunderskottet. När arbetslösheten stiger måste en allt större del av skattepengarna användas till att betala arbetslöshetsunderstöd, förtidspensionering och socialbidrag. När statsskulden växer slukar ränteutgifterna alltmer resurser. Det blir allt mindre pengar kvar till välfärden, till pensioner och barnbidrag, sjukvård och äldreomsorg, ungomsverksamhet och kultur. Dessa dramatiska hot, riktade mot enskilda människor och familjer, mot företag och kommuner, ja, mot hela vårt land, ledde till något som redan måste beskrivas som ett historiskt beslut från socialdemokraternas sida. Trots att det finns en klar borgerlig majoritet i riksdagen, trots att regeringen har bedrivit en utmanande blockpolitik och trots att socialdemokraterna kunde ha utnyttjat situationen för att uppnå egna partipolitiska fördelar erbjöd vi vårt stöd för att i samverkan lösa krisen. Financial Times skrev häromdagen att inget annat socialdemokratiskt parti i världen skulle ha kunnat spela en liknande roll. Vi ställde upp, men vi gjorde det inte för att rädda regeringen Bildt, vi gjorde det för Sveriges och medborgarnas skull. Vi gjorde det därför att ingen regering i framtiden -- vare sig en borgerlig eller en socialdemokratisk -- kommer att kunna förverkliga sina idéer, sina visioner, sina förhoppningar om vi inte får ordning på landets ekonomi igen. Det är en gemensam grundläggande förutsättning. Det har varit svåra och smärtsamma beslut. De drabbar löntagare, barnfamiljer, pensionärer och boende. Men jag vill med skärpa understryka att dessa grupper skulle ha drabbats långt värre om vi hade låtit utvecklingen löpa i väg av sig själv, styrd av marknadskrafterna. Effekterna skulle ha blivit långt värre. Därför har vi gått in och försökt lindra effekterna genom politiska beslut. Vi har också skärpt skatterna för höginkomsttagarna, kapitalägarna och förmögenhetsägarna. Avdragsrätten för dem som bor i villa och bostadsrätt har vi kunnat hålla kvar på en högre nivå. Vi har avvisat det som vi menar är skadliga och orättfärdiga nedskärningar i välfärden. Vi gör en enorm satsning för att få ned arbetslösheten och skapa sysselsättning. Nära 10 000 öronmärkta miljoner satsas nu på utbildning och jobb. Det kommer att innebära att mer än 100 000 människor slipper att gå arbetslösa. Vi har dessutom avvärjt en rad hot mot löntagarna och deras organisationer. Det har vi gjort för att få ned arbetslösheten, pressa räntorna och börja kampen mot det farliga budgetunderskottet. Jag har hört några borgerliga företrädare säga att det var Carl Bildt som öppnade samarbetet. Med förlov sagt, det var socialdemokraterna för det är vi som tar riskerna. Jag har också sett att en del tidningar beskriver den uppgörelse som vi nu har fått till stånd mellan den borgerliga regeringen och socialdemokraterna som blockpolitikens död. Det är ett något yrvaket påstående. Också den regering jag ledde var en minoritetsregering som var tvungen att söka stöd hos andra partier för att lotsa sina förslag genom riksdagen. Det gjorde vi i god pragmatisk anda. Därför har svensk ekonomi, trots krisen, också starka sidor. Vi har Europas lägsta inflation, löneökningar som är betydligt lägre än i Tyskland och låg sjukfrånvaro. Det är effekterna av en rad viktiga beslut som togs under den förra socialdemokratiska regeringens tid. Vi gjorde t.ex. upp om skattereformen och energipolitiken. Vi tillsatte Rehnberggruppen, vi förändrade sjukförsäkringen, vi fick ett EES-avtal och vi lämnade in ansökan om medlemskap i EG. Blockpolitiken har i praktiken varit begravd under lång tid, men den återuppväcktes förra hösten när vi fick en statsminister som proklamerade den enda vägens politik och en moderatledd regering som sade att nu skall vi sänka skatterna och privatisera så att marknaden kan ta över och lösa alla problem. Mitt erbjudande att regeringen skulle ta 100 dagar på sig och fundera igenom hur man skulle hantera den besvärliga parlamentariska situationen avfärdades arrogant med att socialdemokratin var överkörd av regeringens handlingskraftiga rivstart. Nöjda och självsäkra moderata statsråd började sälja ut statliga företag och utlova dramatiskt sänkta skatter till dem som har förmögenheter och aktier, dvs. de som i den moderata propagandan kallas för de välståndsbildande krafterna. Det är en del av dessa krafter som nu har gått bärsärkagång i den svenska ekonomin och krossat mycket av styrkan och framtidstron. När regeringen Bildt presenterade sin regeringsförklaring för ett år sedan konstaterade jag att det var ett bräckligt dokument som hade utformats för att göra det möjligt att bilda en regering, men som det inte skulle vara möjligt att regera efter. Jag påpekade vid samma tillfälle att redan knappt tre veckor efter valet hade den svenska aktiebörsen fallit med åtta procent. Det var uppseendeväckande eftersom alla hade väntat sig det rakt motsatta: att marknaden skulle reagera positivt på en borgerlig valseger. Jag sade: ''Tänk om det är så att marknaden inte litar på den borgerliga finanspolitiken.'' Mina farhågor viftades bort. Regeringen fortsatte på sin enda väg. Vårt land styrdes, enligt statsministern, av Sveriges mest kompetenta regering. Så sent som i juni i år, när riksdagen skiljdes åt, konstaterade en nöjd statsminister: ''Vi kan i dag säga att Sverige äntligen är på rätt väg in i 90-talet med dess rika möjligheter.'' Han sade vidare att: ''Det alternativ som socialdemokratin står för saknar varje form av realism''. Så kom då upprinnelsen till krisen: regeringens möte på Harpsund den 22-23 augusti. Då, om inte förr, borde regeringen ha utarbetat ett nytt alternativ och därefter ha tagit kontakt med socialdemokratin. I stället efterlämnade mötet på Harpsund intrycket att löftena om nya reformer och fortsatta skattesänkningar skulle uppfyllas. Kursen låg fast. Regeringen förde, enligt finansministern, ingen veckopolitik. Håll ut! sade statsministern. Och Alf Svensson kommenderade: Upp med mungiporna, det är inte så farligt som det låter. Det lät ungefär som när försvarsminister Anders Björk inspekterar ett militärt hederskompani. Då förstår TV-tittarna vad jag menar. När oron ändå ökade sade statssekreteraren i statsministerns kansli irriterat i en intervju att marknaden har bristande kunskaper. Jag vill påstå att i det ögonblicket kraschlandade de högtflyende och redan vingliga nyliberala idéerna. Den i moderata ögon snudd på gudomliga marknaden visade sig ha en rad dåligt informerade överstepräster, som inte hade vett att ge sin välsignelse åt den enda vägens politik. När riksbanken tvingades höja räntan till historiskt höga 500 % kom sanningens minut. Först då kom det som jag kallar för förhandlingar verkligen till stånd mellan regeringen och socialdemokratin. Det var med förvåning jag tog del av regeringsförklaringen. Den uppgörelse som träffats med socialdemokratin, och som redan betraktas som historisk, nämns mera i förbigående. Regeringen missar ju därmed ett viktigt tillfälle att visa att vi i Sverige -- tillsammans över blockgränserna -- är beredda att gå till offensiv, att visa hur vi tänker ta itu med de stora problemen som arbetslösheten, de höga räntorna och budgetunderskottet. Riksdagsöppnandet blev därmed i onödan en förlorad dag för svensk ekonomi. Regeringen fortsatte däremot att utmåla sitt första år som lyckosamt. Det ger enligt min mening inte något ansvarsfullt och krismedvetet intryck. Det finns ett illavarslande bråddjup mellan den bistra verklighet vi just nu står mitt uppe i och regeringsförklaringens påstående att den politik som regeringen för ett år sedan lade fast har varit framgångsrik. Regeringen lovade förra hösten att bryta den ekonomiska stagnationen. I stället har svensk ekonomi hamnat i en akut ekonomisk kris, som regeringen inte på egen hand haft kraft att ta sig ur. En uppgörelse med socialdemokratin blev nödvändig. Regeringen lovade också att välfärden och den sociala omsorgen skulle förbättras. I stället har vi upplevt ett år av nedskärningar och försämringar. Regeringsförklaringen innehåller därtill klart missledande formuleringar. Alla vet att det blir hyreshöjningar. I regeringsförklaringen uttrycks det: ''Byggkostnaderna sjunker. Ökad konkurrens kommer att pressa kostnaderna än mer.'' Att villaoch bostadsrättsinnehavare genom uppgörelsen med socialdemokratin också i fortsättningen får rätt att dra av 30 % nämns inte. Skulle det inte ha varit på sin plats att ge det beskedet till alla dem som oroar sig för hur de skall kunna klara sina lån? I stället säger regeringen att kapitalinkomstbeskattningen, och därmed avdragsrätten, sänks till 25 % år 1995. Vi vet ingenting om det i dag, men vi vet att många förtvivlat undrar om de om ett år skall kunna bo kvar i sina hus och bostadsrätter. Det faktum att tiotusentals kommunalt anställda kvinnor inom sjukvården, barnomsorgen och äldreomsorgen riskerar att mista jobbet påstår regeringen cyniskt ger kvinnor nya möjligheter att starta eget. Det är inte fråga om att kvinnor får det bättre. Det som händer är att de sparkas ut från sina arbetsplatser, för att möta efterkrigstidens största arbetslöshet och skyhöga räntor, som gör det väldigt svårt att starta eget företag. Om man vet någonting om småföretagsamhet inser man det. Jag upplever det som att regeringsförklaringen på vissa punkter är en förolämpande underskattning av det svenska folkets fattningsförmåga. Fru talman! Vi har under de senaste åren fått uppleva förändringar i en omfattning och i en takt med få motsvarigheter, åtminstone i modern tid. Det började när hela den kommunistiska samhällsmodellen bröt sönder och samman. Vid det tillfället passerades en historisk milstolpe. Öststatskommunismens kollaps var slutet på en mörk epok, som inte bara plågat och förtryckt folken i de tidigare kommunistiska länderna utan som i 40 års tid har delat Europa och hållit världen i terrorbalansens järngrepp. När Berlinmuren föll blev det ljusare, men mitt i glädjen fanns det ändå anledning för oss i väst att vara försiktiga med att slå oss själva för bröstet. Jag sade det vid flera tillfällen. Att kommunismen vittrade sönder inifrån var en stor sak, men det betydde inte att marknadsekonomin automatiskt befriades från sina begränsningar, baksidor och avarter. Det har vi fått uppleva med smärtsam tydlighet sedan dess. Redan ett par år in på det 90-tal som skulle bli de nyliberala marknadsförespråkarnas verkliga skördetid är deras övertro på marknadslösningar djupt misskrediterad. Den fria marknad, som 80-talets trosvissa nyliberaler menar borde sköta allt, som omsorg, vård och utbildning, rister nu av inre konvulsioner. Den nyliberala marknadsmodellen byggde inget bestående där den under 80-talet praktiserades. Den skapade i stället en rad gigantiska problem som arbetslöshet, budgetunderskott, konkurser, ett fattigare och ett orättvisare samhälle. De marknadsaktörer som likt ett slags ekonomins västernhjältar red i väg utmed den nyliberala vägen mot friheten, lyckan och tillväxten har ramlat ned från sina höga hästar. Hoppet ställs nu återigen till politiken och till de gemensamma lösningarna. Men politikens villkor har förändrats. Vi kan inte bara gå tillbaka till gårdagens politiska lösningar -- så enkelt är det inte. Vi behöver ett nytt tänkande och en ny strategi. Jag menar att det nu är dags för dagens radikala politiker och världens framstående nationalekonomer att komma samman, precis som på 30-talet, och inte bara enas om en teori om hur man skall kunna sköta våra länder på ett anständigt sätt utan också omsätta kunskaperna i praktisk handling. Som jag ser det, är det den största politiska och ekonomiska uppgiften de närmaste åren, att i Sverige och i omvärlden hitta en modell och metoder som gör att vi varaktigt får ned arbetslösheten. Arbete är själva grunden för att människor skall ha frihet att forma sina liv som de själva vill. Full sysselsättning är nödvändig för att minska de ekonomiska och de sociala klyftorna i ett land, och arbete åt alla är en förutsättning för att människor skall ha tilltro till demokratin. Det som följer i arbetslöshetens spår -- försämrad levnadsstandard för många människor och ökade orättvisor mellan dem som har och dem som saknar möjlighet att försörja sig, känslan att stå utanför och vara vara värdelös -- skapar ett spänt och farligt politiskt klimat. I det sammanhanget är den uppgörelse vi nu har åstadkommit i Sverige faktiskt ett inte oväsentligt bidrag. Det ger ett hopp inom och utom Sverige. Alla länder måste nu göra sitt yttersta för att få ned antalet arbetslösa i de egna länderna. Men det räcker inte. Det ekonomiska och politiska samarbetet mellan länderna måste öka. Vi är alldeles för beroende av varandra för att kunna åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling på egen hand. Kapitalet rör sig redan fritt över gränserna, och det måste också de politiska besluten göra. Det gäller inte bara den ekonomiska politiken och kampen mot arbetslösheten. Det gäller i lika stor utsträckning ansvaret för miljön, flyktingpolitiken, Östeuropas återuppbyggnad och insatserna i tredje världen. Marknaden skall användas till sådant som den är bra på, men det krävs politisk handling för att demokrati, frihet, rättvisa och fred skall prägla utvecklingen i det framtida Europa och Sverige. Det handlar om rätt till arbete, social trygghet, god miljö och möjligheter för människor i olika länder, med olika etniskt och nationellt ursprung, att leva tillsammans, utan rädsla och konflikter. Mot denna bakgrund är det nu en och annan som får ångra att han beskrev socialdemokratin som en förbrukad kraft. Jag är stolt över att leda ett parti som tillhör både gårdagen och framtiden.

Fru talman! Det är förvisso kris i Sverige, och det behövs krafttag -- det kan jag hålla med Ingvar Carlsson om. Samtidigt som jag gratulerar regeringen till att det blev en uppgörelse med Socialdemokraterna vågar jag påstå att det var bra att några partier stannade utanför regeringssfären -- annars kunde riksdagen lika gärna stänga för säsongen, så fort den har öppnat. Risken kvarstår att detta är ett transportkompani.
Fru talman! Det är förvisso kris i Sverige, och det behövs krafttag — det kan jag hålla med Ingvar Carlsson om. Samtidigt som jag gratulerar regeringen till att det blev en uppgörelse med Socialdemokraterna vågar jag påstå att det var bra att några partier stannade utanför regeringssfären — annars kunde riksdagen lika gärna stänga för säsongen, så fort den har öppnat. Risken kvarstår att detta är ett transportkompani. Vi lovar att göra vad vi kan för att vara livaktiga och obekväma som oppositionsparti. Jag förstod att Socialdemokraterna kommer att vara både regeringsparti och oppositionsparti — det blir intressant. Ny demokrati må synas vara ett litet parti, men det är större än vad det verkar. Och glöm inte den allmänna opinionen! Den finns kvar, och det var faktiskt därifrån vi kom en gång.
Vi lovar att göra vad vi kan för att vara livaktiga och obekväma som oppositionsparti. Jag förstod att Socialdemokraterna kommer att vara både regeringsparti och oppositionsparti -- det blir intressant. Ny demokrati må synas vara ett litet parti, men det är större än vad det verkar. Och glöm inte den allmänna opinionen! Den finns kvar, och det var faktiskt därifrån vi kom en gång. I det nya parlamentariska läget har vi ännu större anledning att attackera den politiska klassen, vars privilegier inte påverkades av de två krispaketen över huvud taget. Vi kommer också att försöka avslöja spelet om de heliga korna. Jag återkommer till det.
I det nya parlamentariska läget har vi ännu större anledning att attackera den politiska klassen, vars privilegier inte påverkades av de två krispaketen över huvud taget. Vi kommer också att försöka avslöja spelet om de heliga korna. Jag återkommer till det.
Det första krispaketet vanns -- enligt uppgift i media, som är mera intresserade av sport än av politik -- med 10-5 av Socialdemokraterna. Därför finns där också starka socialdemokratiska inslag -- det kan jag hålla med Ingvar Carlsson om. Det lär då behövas någon som påminner om marknadsekonomin, någon som envetet jobbar för företagsamheten och som vill skapa jobb, inte skapa sysselsättning.
Det första krispaketet vanns — enligt uppgift i media, som är mera intresserade av sport än av politik — med 10-5 av Socialdemokraterna. Därför finns där också starka socialdemokratiska inslag — det kan jag hålla med Ingvar Carlsson om. Det lär då behövas någon som påminner om marknadsekonomin, någon som envetet jobbar för företagsamheten och som vill skapa jobb, inte skapa sysselsättning.
Det skall i detta läge också bli intressant att se hur media kommer att agera. Det finns ju i praktiken inte en enda tidning i Sverige utanför de fem partiernas kontroll, dvs. de fyra regeringspartierna plus Socialdemokraterna. Tidningarna är partiorgan, även om man koketterar med prefixet oberoende. Vilken är då Socialdemokraternas roll i det hela?
Det skall i detta läge också bli intressant att se hur media kommer att agera. Det finns ju i praktiken inte en enda tidning i Sverige utanför de fem partiernas kontroll, dvs. de fyra regeringspartierna plus Socialdemokraterna. Tidningarna är partiorgan, även om man koketterar med prefixet oberoende. Vilken är då Socialdemokraternas roll i det hela? Ja, vi har alldeles nyss fått höra hur världens bästa socialdemokrater ingripit för att rädda Sverige; ädelmodet känner inga gränser. Men man har hittills fått för litet beröm, har jag förstått, bl.a. i regeringsförklaringen. Socialdemokraterna har gått ut och talat om för sina medlemmar, att medan statsminister Carl Bildt ställer till problemen är det Ingvar Carlsson, Allan Larsson och Mona Sahlin som löser dem.
Ja, vi har alldeles nyss fått höra hur världens bästa socialdemokrater ingripit för att rädda Sverige; ädelmodet känner inga gränser. Men man har hittills fått för litet beröm, har jag förstått, bl.a. i regeringsförklaringen. Socialdemokraterna har gått ut och talat om för sina medlemmar, att medan statsminister Carl Bildt ställer till problemen är det Ingvar Carlsson, Allan Larsson och Mona Sahlin som löser dem.
Jag förmodar att det är litet svårt för regeringspartierna att öppet kommentera det här — ni skall ju samarbeta. Låt mig säga att Socialdemokraterna genom ett mångårigt regeringsinnehav ligger bakom de tomma löftena och de s.k. reformerna, som i själva verket var kedjebrev, som skulle betalas av våra barn. Nu sprack den ballongen.
Jag förmodar att det är litet svårt för regeringspartierna att öppet kommentera det här -- ni skall ju samarbeta. Låt mig säga att Socialdemokraterna genom ett mångårigt regeringsinnehav ligger bakom de tomma löftena och de s.k. reformerna, som i själva verket var kedjebrev, som skulle betalas av våra barn. Nu sprack den ballongen. Verkligheten är vår värsta fiende, brukar man säga på den kanten, och nu är verkligheten här. Det blev inte så mycket av de pensioner som man utlovade, och den solidariska lönepolitiken gav färre jobb, inte fler. Det sociala skyddsnätet visade sig inte fungera utan självrisker för medborgarna. Världens längsta semester har också visat sig vara för lång, och jag förstår inte att man blir så förvånad över det.
Verkligheten är vår värsta fiende, brukar man säga på den kanten, och nu är verkligheten här. Det blev inte så mycket av de pensioner som man utlovade, och den solidariska lönepolitiken gav färre jobb, inte fler. Det sociala skyddsnätet visade sig inte fungera utan självrisker för medborgarna. Världens längsta semester har också visat sig vara för lång, och jag förstår inte att man blir så förvånad över det. Sysselsättningspolitiken har hela tiden resulterat i arbetslöshet när verkligheten trängt sig på. Nej, jag tror inte att Socialdemokraterna har räddat Sverige i detta läge. Men de kan göra det, därför att de deltar i arbetet med att städa upp det som de själva har ställt till. Det är snyggt, så länge det varar.
Sysselsättningspolitiken har hela tiden resulterat i arbetslöshet när verkligheten trängt sig på. Nej, jag tror inte att Socialdemokraterna har räddat Sverige i detta läge. Men de kan göra det, därför att de deltar i arbetet med att städa upp det som de själva har ställt till. Det är snyggt, så länge det varar. Vad jag kan se, och vad Socialdemokraterna förvisso hoppas se, är att Folkpartiet och Socialdemokraterna faller i armarna på varandra. Det är givetvis en stimulerande vittring av makt för ett parti som vantrivs så otroligt utanför regeringens maktsfär. Nu är de med och kan tala med sina kompisar i regeringen varje dag.
Vad jag kan se, och vad Socialdemokraterna förvisso hoppas se, är att Folkpartiet och Socialdemokraterna faller i armarna på varandra. Det är givetvis en stimulerande vittring av makt för ett parti som vantrivs så otroligt utanför regeringens maktsfär. Nu är de med och kan tala med sina kompisar i regeringen varje dag.
Jag kan tänka mig den politiska klassen samlad i ett klassrum, med Carl Bildt som ordningsman, skötsamme Alf längst fram på första bänk, lille Olof med en obesprutad slangbella i fickan som kikar ut genom fönstret, och buspolarna Ingvar och Bengt längst bak som drar Anne Wibble i håret.
Jag kan tänka mig den politiska klassen samlad i ett klassrum, med Carl Bildt som ordningsman, skötsamme Alf längst fram på första bänk, lille Olof, med en obesprutad slangbella i fickan, som kikar ut genom fönstret, och buspolarna Ingvar och Bengt längst bak som drar Anne Wibble i håret.
Då och då kommer magister Verkligheten in, och han har påfallande drag av Bengt Dennis -- Rambo -- och skrämmer klassen till ordning och läxläsning. Körsång kommer alldeles uppenbart att bli det sämsta ämnet -- det låter som om man kommer att sjunga kanon i stället.
Då och då kommer magister Verkligheten in, och han har påfallande drag av Bengt Dennis — Rambo — och skrämmer klassen till ordning och läxläsning. Körsång kommer alldeles uppenbart att bli det sämsta ämnet — det låter som om man kommer att sjunga kanon i stället.
Om vi tittar på krisens anatomi efter de här två krispaketen kan vi konstatera att operationen möjligen lyckades men att patienten fortfarande ligger i respirator med ca 20 % ränta.
Om vi tittar på krisens anatomi efter de här två krispaketen kan vi konstatera att operationen möjligen lyckades men att patienten fortfarande ligger i respirator med ca 20 2 ränta. Valutaoron fortsätter, och Alf Svensson och jag, som känner psalmboken väl, ställer givetvis upp på psalmistens ord: Vår egen kraft ej hjälpa kan, vi vore snart förödda. Dock med oss står den starke man, vi står av honom stödda. Det som nu kan rädda Sverige är händelser i Europa.
Valutaoron fortsätter, och Alf Svensson och jag, som känner psalmboken väl, ställer givetvis upp på psalmistens ord: Vår egen kraft ej hjälpa kan, vi vore snart förödda. Dock med oss står den starke man, vi står av honom stödda. Det som nu kan rädda Sverige är händelser i Europa. Man ställer sig då frågan om den tyska riksbanken är lika intresserad av att lösa Sveriges problem som den svenska riksbanken är. Jag tror inte riktigt det. Vi måste ha tur, men det har ju skickliga människor -- och efter vad jag har förstått finns det gott om dem i denna kammare, i alla partier. Krisen är för övrigt inte bara ekonomisk och monetär, utan den är internationell, social och psykologisk.
Man ställer sig då frågan om den tyska riksbanken är lika intresserad av att lösa Sveriges problem som den svenska riksbanken är. Jag tror inte riktigt det. Vi måste ha tur, men det har ju skickliga människor — och efter vad jag har förstått finns det gott om dem i denna kammare, i alla partier. Krisen är för övrigt inte bara ekonomisk och monetär, utan den är internationell, social och psykologisk.
Den ekonomiska och monetära delen av krisen behandlades alltså med skrämselterapi: Man skrämde fram två paket. Man skrämde med det kända i form av en riksbankschef och med det okända i form av något som kallas för marknaden, låt vara att man hade svårt att förstå vad det var. Helst ville man även den här gången tro att det var unga, ouppfostrade män i blanka kostymer -- det är så skönt att skylla på dem. Sedan visade det sig att marknaden var någonting annat, nämligen verkligheten.
Den ekonomiska och monetära delen av krisen behandlades alltså med skrämselterapi: Man skrämde fram två paket. Man skrämde med det kända i form av en riksbankschef och med det okända i form av något som kallas för marknaden, låt vara att man hade svårt att förstå vad det var. Helst ville man även den här gången tro att det var unga, ouppfostrade män i blanka kostymer — det är så skönt att skylla på dem. Sedan visade det sig att marknaden var någonting annat, nämligen verkligheten.
Nu frågar man sig: Vem skall skrämma facken, så att de inte spelar bort hela vitsen och hela vinsten med krispaketet, och vem skall skrämma ihjäl de heliga korna, som jag skall återkomma till? Jag menar att vad det nu handlar om är de riktiga jobben och inte sysselsättningen.
Nu frågar man sig: Vem skall skrämma facken, så att de inte spelar bort hela vitsen och hela vinsten med krispaketet, och vem skall skrämma ihjäl de heliga korna, som jag skall återkomma till? Jag menar att vad det nu handlar om är de riktiga jobben och inte syssel sättningen.
Det gäller att öka den produktion som skapar välståndet och inte att öka sysselsättningen i den formen att man kastar ut pengar på AMS, osv. Låt oss då se vad som finns! Det riskkapitalbolag som i våras beslöts på Ny demokratis initiativ har klarat sig genom krisen. Man kan fråga sig varför.
Det gäller att öka den produktion som skapar välståndet och inte att öka sysselsättningen i den formen att man kastar ut pengar på AMS, osv. Låt oss då se vad som finns! Det riskkapitalbolag som i våras beslöts på Ny demokratis initiativ har klarat sig genom krisen. Man kan fråga sig varför. Beror det på vår enorma politiska makt här i kammaren, eller beror det möjligen på att bankkrisernas Sverige faktiskt behöver riskkapital, precis som vi sade? En annan sektor som vi har talat om är turistsektorn. Nu talar man om hur viktigt det är att bl.a. småföretag får leva.
Beror det på vår enorma politiska makt här i kammaren, eller beror det möjligen på att bankkrisernas Sverige faktiskt behöver riskkapital, precis som vi sade? En annan sektor som vi har talat om är turistsektorn. Nu talar man om hur viktigt det är att bl.a. småföretag får leva.
Turistsektorn sorterar i riksdagen i dag under kulturen, och det är kanske bra, men det är faktiskt en näring med över 200 000 anställda, mest i småföretag över hela landet. Vi upprepar att en sänkt turistmoms skulle öka skatteintäkterna och framför allt jobben och få precis samma effekt som det får när man sänker arbetsgivaravgifterna. Det är en bättre metod än de man nu har tillgripit. Byggsektorn har vi talat om.
Turistsektorn sorterar i riksdagen i dag under kulturen, och det är kanske bra, men det är faktiskt en näring med över 200 000 anställda, mest i småföretag över hela landet. Vi upprepar att en sänkt turistmoms skulle öka skatteintäkterna och framför allt jobben och få precis samma effekt som det får när man sänker arbetsgivaravgifterna. Det är en bättre metod än de man nu har tillgripit. Byggsektorn har vi talat om. Arbetslösheten är som störst inom bl.a. byggsektorn, och det är en stor och viktig näringsgren. En statlig garantifond för byggkreditiv, s.k. fullgörandegarantier, är nödvändig, menar vi. Den skulle inte behöva kosta någonting garantierna skulle ges på affärsmässiga grunder. Det skulle betyda att små och medelstora entreprenörer kan ta sina order och driva projekt. Vi kan ju inte begära att de skall ta över storkapitalets funktion helt och hållet. Så är det nämligen i dag.
Arbetslösheten är som störst inom bl.a. byggsektorn, och det är en stor och viktig näringsgren. En statlig garantifond för byggkreditiv, s.k. fullgörandegarantier, är nödvändig, menar vi. Den skulle inte behöva kosta någonting — garantierna skulle ges på affärsmässiga grunder. Det skulle betyda att små och medelstora entreprenörer kan ta sina order och driva projekt. Vi kan ju inte begära att de skall ta över storkapitalets funktion helt och hållet. Så är det nämligen i dag. En garantifond behöver inte kosta någonting, men det är en vettig åtgärd, som måste till bums. Sedan måste konkurslagarna ändras. Nu ryker leverantörerna: Så fort det blir en konkurs är leverantörerna de första som faller, medan staten, hyresvärden och bankerna är skyddade. Det här behöver ändras. I slutändan försvinner' jobb, och det är skattebetalarna som får stå för fiolerna.
En garantifond behöver inte kosta någonting, men det är en vettig åtgärd, som måste till bums. Sedan måste konkurslagarna ändras. Nu ryker leverantörerna: Så fort det blir en konkurs är leverantörerna de första som faller, medan staten, hyresvärden och bankerna är skyddade. Det här behöver ändras. I slutändan försvinner jobb, och det är skattebetalarna som får stå för fiolerna.
Fri konkurrens är också ett sätt att få fram nya jobb och nya idéer. Det talades om det i regeringsdeklarationen — det skulle vara intressant att veta vad den konkurrenslag som det där talades om betyder. Försvinner de offentliga monopolen månne? Arbetsrättslagstiftningen är en annan sak som har att göra med de riktiga jobben. Den måste man ändra.
Fri konkurrens är också ett sätt att få fram nya jobb och nya idéer. Det talades om det i regeringsdeklarationen -- det skulle vara intressant att veta vad den konkurrenslag som det där talades om betyder. Försvinner de offentliga monopolen månne? Arbetsrättslagstiftningen är en annan sak som har att göra med de riktiga jobben. Den måste man ändra.
Det går inte att ha trygghetslagar som gör att ingen vågar anställa någon; dessa är något slags hopdrömt regelverk. Realism måste in där precis som i bl.a. regeringspolitiken. Realism skapar riktiga jobb. Med flum kan det bara bli sysselsättning. Och så, snälla Olof Johansson, sätt inte i gång med t.ex. nya miljöskatter för att visa hur duktiga vi är!
Det går inte att ha trygghetslagar som gör att ingen vågar anställa någon; dessa är något slags hopdrömt regelverk. Realism måste in där precis som i bl.a. regeringspolitiken. Realism skapar riktiga jobb. Med flum kan det bara bli sysselsättning. Och så, snälla Olof Johansson, sätt inte i gång med t.ex. nya miljöskatter för att visa hur duktiga vi är! Inte ens miljöpartisterna vill tappa jobb, tror jag, och miljöskatter är ändå bara ett sätt att exportera arbetstillfällena till andra ställen. Vi lever förvisso i en smutsig värld, men det är inte Sveriges miljö som behöver förbättras. Hur är det med Baltikum? Kanske det skulle erbjuda en fantastisk möjlighet i den här situationen? Vore det inte bättre att bygga reningsverk i Estland, Lettland och Litauen än att hälla miljard efter miljard över AMS?
Inte ens miljöpartisterna vill tappa jobb, tror jag, och miljöskatter är ändå bara ett sätt att exportera arbetstillfällena till andra ställen. Vi lever förvisso i en smutsig värld, men det är inte Sveriges miljö som behöver förbättras. Hur är det med Baltikum? Kanske det skulle erbjuda en fantastisk möjlighet i den här situationen? Vore det inte bättre att bygga reningsverk i Estland, Lettland och Litauen än att hälla miljard efter miljard över AMS? Så till de heliga korna. Man skulle kunna tro att vi befann oss i det indiska parlamentet. Är det inte märkligt att de heliga korna inte togs in för slakt under krisens hetaste dagar, när alla möjliga frågor virvlade i luften? Man klippte svansen på en av dem och lovade att mjölka en annan av dem om tre år.
Så till de heliga korna. Man skulle kunna tro att vi befann oss i det indiska parlamentet. Är det inte märkligt att de heliga korna inte togs in för slakt under krisens hetaste dagar, när alla möjliga frågor virvlade i luften? Man klippte svansen på en av dem och lovade att mjölka en annan av dem om tre år. Jag tänker naturligtvis på biståndspolitik, flyktingpolitik och den politiska hemmamarknaden, som vi så vanvördigt brukar kalla det politiska träsket: partistöd, presstöd och organisationsstöd -- visst går det att plocka flera miljarder där! I stället sade man: 10 % minskning av de statliga partistöden om några år. Det är ungefär som att dra in reklamanslaget efter annonskampanjen -- det blir nämligen efter nästa val.
Jag tänker naturligtvis på biståndspolitik, flyktingpolitik och den poli tiska hemmamarknaden, som vi så vanvördigt brukar kalla det politiska träsket: partistöd, presstöd och organisationsstöd — visst går det att plocka flera miljarder där! I stället sade man: 10 26 minskning av de statliga partistöden om några år. Det är ungefär som att dra in reklamanslaget efter annonskampanjen — det blir nämligen efter nästa val.
Varför skall de politiska partierna leva väl i krisens Sverige? Det fattar inte jag. Jag tycker att vi skall föregå med gott exempel. Annars visar vi bara att vi inte orkar eller vill dela de problem som andra i samhället råkar ut för. Politikerna fick tydligen sitt i den här uppgörelsen, och det fick också facken -- de fick nämligen sitta kvar på a-kassorna. Det är ju hela deras maktbas.
Varför skall de politiska partierna leva väl i krisens Sverige? Det fattar inte jag. Jag tycker att vi skall föregå med gott exempel. Annars visar vi bara att vi inte orkar eller vill dela de problem som andra i samhället råkar ut för. Politikerna fick tydligen sitt i den här uppgörelsen, och det fick också facken — de fick nämligen sitta kvar på a-kassorna. Det är ju hela deras maktbas. Hade det någonting med Sveriges ekonomiska kris att göra? Ingenting! Men det hade att göra med den politiska makten. Nå, vem skall nu skrämma i gång en vettig flyktingpolitik? Den vi i dag har är nämligen inte vettig. Vi har nu omkring 70 000 personer i våra flyktingläger och slussar — siffran ökar med ungefär 2 000 i veckan. Prognosen är 100 000 innan året är slut.
Hade det någonting med Sveriges ekonomiska kris att göra? Ingenting! Men det hade att göra med den politiska makten. Nå, vem skall nu skrämma i gång en vettig flyktingpolitik? Den vi i dag har är nämligen inte vettig. Vi har nu omkring 70 000 personer i våra flyktingläger och slussar -- siffran ökar med ungefär 2 000 i veckan. Prognosen är 100 000 innan året är slut. Det kan betyda att vi då har 400 flyktingförläggningar i ett land där det finns 286 kommuner. Vi har fem gånger så många som de övriga nordiska länderna tillsammans. Jag har från regeringen hört uttalanden av typen att det inte går att göra någonting åt detta. I så fall tycker jag att man skall säga det till folk. Människor kommer nog att ställa sig en och annan fråga! Men framför allt går det inte längre att sopa de här problemen under mattan.
Det kan betyda att vi då har 400 flyktingförläggningar i ett land där det finns 286 kommuner. Vi har fem gånger så många som de övriga nordiska länderna tillsammans. Jag har från regeringen hört uttalanden av typen att det inte går att göra någonting åt detta. I så fall tycker jag att man skall säga det till folk. Människor kommer nog att ställa sig en och annan fråga! Men framför allt går det inte längre att sopa de här problemen under mattan. Nu måste flykting och biståndspolitiken diskuteras — lugnt, kraftfullt och realistiskt — och anpassas till verkligheten. Den verkligheten är hård. Det visar sig nu vid en undersökning att 20 miljoner ryssar är beredda att lämna sitt land. 8 20 av dem sätter Sverige högst på listan över länder dit de vill komma. De kan börja åka den 1 januari nästa år.
Nu måste flykting och biståndspolitiken diskuteras -- lugnt, kraftfullt och realistiskt -- och anpassas till verkligheten. Den verkligheten är hård. Det visar sig nu vid en undersökning att 20 miljoner ryssar är beredda att lämna sitt land. 8 % av dem sätter Sverige högst på listan över länder dit de vill komma. De kan börja åka den 1 januari nästa år. Då kan vi återigen få se ett Jugoslaviensyndrom utvecklas. Då måste vi givetvis ha agerat i förväg -- jag tänker då på visum, ändrade asylregler, ändrade ekonomiska villkor och tydliga signaler ut i landet. Jag har ett konkret förslag till regeringen.
Då kan vi återigen få se ett Jugoslaviensyndrom utvecklas. Då måste vi givetvis ha agerat i förväg — jag tänker då på visum, ändrade asylregler, ändrade ekonomiska villkor och tydliga signaler ut i landet. Jag har ett konkret förslag till regeringen. Jag tror att det vore bättre att i regeringen, i riksdagen och över allt lägga ihop bistånds och flyktingpolitiken i ett departement med en minister, i ett utskott, osv. Det handlar ju om att på bästa sätt hjälpa andra. Flykting och biståndspolitik måste gå hand i hand — först då kan vi hjälpa så många som möjligt med de medel vi har råd att anslå.
Jag tror att det vore bättre att i regeringen, i riksdagen och över allt lägga ihop bistånds och flyktingpolitiken i ett departement med en minister, i ett utskott, osv. Det handlar ju om att på bästa sätt hjälpa andra. Flykting och biståndspolitik måste gå hand i hand först då kan vi hjälpa så många som möjligt med de medel vi har råd att anslå. Till er som sitter i riksdagen vill jag bara säga att vi faktiskt alla är valda av svenska väljare -- vi är anställda av dem och de betalar oss löner -- så vi borde faktiskt lyssna till vad de säger.
Till er som sitter i riksdagen vill jag bara säga att vi faktiskt alla är valda av svenska väljare — vi är anställda av dem och de betalar oss löner — så vi borde faktiskt lyssna till vad de säger.
Om ni inte har märkt att människor i dag är oroade och att det finns en social oro runt om i landet, om ni inte har hört hur det låter ute i landet -- då har ni inte ordentligt hållit örat till marken. Människor är nog mycket förvånade över att ingenting görs på den här sidan, och jag är också förvånad. Jag tycker att vi måste se upp nu och inte kalla allting för godhet; det är i så fall en dum godhet.
Om ni inte har märkt att människor i dag är oroade och att det finns en social oro runt om i landet, om ni inte har hört hur det låter ute i landet — då har ni inte ordentligt hållit örat till marken. Människor är nog mycket förvånade över att ingenting görs på den här sidan, och jag är också förvånad. Jag tycker att vi måste se upp nu och inte kalla allting för godhet; det är i så fall en dum godhet. Jag vet inte vad som är värst: dum godhet eller god dumhet? Jag hoppas de frågorna, medan den här sociala bomben tickar vidare i Sve 10 rige, kan behandlas med samma samling som svenska politiker visat sig vuxna när det är en ekonomisk kris.
Jag vet inte vad som är värst: dum godhet eller god dumhet? Jag hoppas de frågorna, medan den här sociala bomben tickar vidare i Sverige, kan behandlas med samma samling som svenska politiker visat sig vuxna när det är en ekonomisk kris.

Fru talman! Jag har noterat att Lars Werner själv har gett sig ut på en jobbsökarkurs. Det har slutat med att han har blivit borgerlig vigselförrättare. Alla finner vi våra nya roller i den förändrade politiska miljön. På några punkter vill jag kommentera det som har sagts under den tidigare debatten.
Fru talman! Jag har noterat att Lars Werner själv har gett sig ut på en jobbsökarkurs. Det har slutat med att han har blivit borgerlig vigselförrättare: Alla finner vi våra nya roller i den förändrade politiska miljön. På några punkter vill jag kommentera det som har sagts under den tidigare debatten.
Jag hade ju i går möjlighet att presentera regeringens inriktning av arbetet och politiken för det kommande året, och jag ser det nu som min uppgift att kommentera det som sägs från oppositionspartiernas -- i opposition av varierande grad -- sida under dagens debatt. Först vänder jag mig självfallet till Ingvar Carlsson, vars anförande huvudsakligen handlade om historien -- vad som har varit, vad som är bakgrunden, hur det har blivit som det har blivit.
Jag hade ju i går möjlighet att presentera regeringens inriktning av arbetet och politiken för det kommande året, och jag ser det nu som min uppgift att kommentera det som sägs från oppositionspartiernas — i oOpposition av varierande grad — sida under dagens debatt. Först vänder jag mig självfallet till Ingvar Carlsson, vars anförande huvudsakligen handlade om historien — vad som har varit, vad som är bakgrunden, hur det har blivit som det har blivit.
Det säger sig självt att det han hade att anföra på den punkten inte kan undgå en del kommentarer av kritisk och avvikande natur från min sida. Alla vet att de ekonomiska problem som Sverige har i dag -- kombinationen av en strukturkris, en finanskris och en konjunkturkris -- har sina rötter långt tillbaka i tiden.
Det säger sig självt att det han hade att anföra på den punkten inte kan undgå en del kommentarer av kritisk och avvikande natur från min sida. Alla vet att de ekonomiska problem som Sverige har i dag — kombinationen av en strukturkris, en finanskris och en konjunkturkris — har sina rötter långt tillbaka i tiden. Alla vet att det som gick verkligt snett för Sverige var 1980-talet, som blev ett förlorat decennium när det gällde möjligheten att varaktigt ta itu med strukturproblemen i svensk ekonomi. Då bedrevs — det är oförsynt att påpeka det, men det måste göras — en politik som kallades den tredje vägens ekonomiska politik. Den innebar att kostnaderna sköt i höjden.
Alla vet att det som gick verkligt snett för Sverige var 1980-talet, som blev ett förlorat decennium när det gällde möjligheten att varaktigt ta itu med strukturproblemen i svensk ekonomi. Då bedrevs -- det är oförsynt att påpeka det, men det måste göras -- en politik som kallades den tredje vägens ekonomiska politik. Den innebar att kostnaderna sköt i höjden. År efter år efter år ökade kostnaderna mer än vad produktion och ekonomi kunde bära. Det medförde att vi förlorade marknadsandelar på de internationella marknaderna. Det innebar att industrin och den exportorienterade delen av näringslivet i övrigt trängdes undan år efter år.
År efter år efter år ökade kostnaderna mer än vad produktion och ekonomi kunde bära. Det medförde att vi förlorade marknadsandelar på de internationella marknaderna. Det innebar att industrin och den exportorienterade delen av näringslivet i övrigt trängdes undan år efter år. Välfärden kommer inte av politiska beslut eller politisk retorik, utan välfärden grundas i arbete och företagande. Basen för detta arbete och detta företagande försvagades år efter år.
Välfärden kommer inte av politiska beslut eller politisk retorik, utan välfärden grundas i arbete och företagande. Basen för detta arbete och detta företagande försvagades år efter år. Till detta kom så, under slutet av 1980-talet, spekulationsekonomins effekter, de närmast kasinoartade förhållanden som vi då hade i svensk ekonomi. Låt mig bara påminna om -- ifall vi ser tillbaka på den politiska debatt som fördes under de åren -- att det inte var vi, när vi diskuterade ekonomisk politik i valrörelserna, som hade dalmartinerhundar och sportbilsägare på valaffischerna.
Till detta kom så, under slutet av 1980 talet, spekulationsekonomins effekter, de närmast kasinoartade förhållanden som vi då hade i svensk ekonomi. Låt mig bara påminna om - ifall vi ser tillbaka på den politiska debatt som fördes under de åren — att det inte var vi, när vi diskuterade ekonomisk politik i valrörelserna, som hade dalmatinerhundar och sportbilsägare på valaffischerna. Den typen av mentalitet fanns på annat håll. Så småningom, efter alla varningar och alla problem, började dock en insikt vakna om att detta inte längre skulle fungera. Det var Kjell-Olof Feldt som första gången hösten 1989 började tala om det stålbad som skulle komma - ett stålbad som en effekt av den tredje vägens ekonomiska politik, som dess främste arkitekt utmålade som ett stort misslyckande.
Den typen av mentalitet fanns på annat håll. Så småningom, efter alla varningar och alla problem, började dock en insikt vakna om att detta inte längre skulle fungera. Det var Kjell-Olof Feldt som första gången hösten 1989 började tala om det stålbad som skulle komma -- ett stålbad som en effekt av den tredje vägens ekonomiska politik, som dess främste arkitekt utmålade som ett stort misslyckande. Det var hösten 1989 som nedgången av industrikonjunkturen började, som arbetslösheten började öka, som vi började förlora de 170 000 industrijobb som vi har förlorat sedan dess. Det är det som är krisens yttersta grund. Sedan har vi finanskrisen, krisen i de offentliga finanserna, och många andra problem. Men det är alltså den industriella krisen -- att sysselsättningen har vikit i industrin och att produktionen har fallit -- som är den yttersta grunden.
Det var hösten 1989 som nedgången av industrikonjunkturen började, som arbetslösheten började öka, som vi började förlora de 170 000 industrijobb som vi har förlorat sedan dess. Det är det som är krisens yttersta grund. Sedan har vi finanskrisen, krisen i de offentliga finanserna, och många andra problem. Men det är alltså den industriella krisen — att sysselsättningen har vikit i industrin och att produktionen har fallit — som är den yttersta grunden.
Det började hösten 1989, och det har inte blivit bättre sedan dess. Utslagningen har fortsatt i mycket snabb takt. Jag sade att insikten om detta fanns. Den insikten fanns också inom socialdemokratin -- den började bryta fram. Det förekom också under det året en ganska livaktig och intressant debatt på den punkten.
Det började hösten 1989, och det har inte blivit bättre sedan dess. Utslagningen har fortsatt i mycket snabb takt. Jag sade att insikten om detta fanns. Den insikten fanns också inom soci "aldemokratin — den började bryta fram. Det förekom också under det året en ganska livaktig och intressant debatt på den punkten. Jag skall återge vad Klas Eklund har uttalat i Tiden, som hade ett specialnummer om ekonomin under sommaren. Han sade: Jag vill understryka att dagens problem, hög arbetslöshet och finanskris, i första hand är en följd av 80-talets överhettning och inflation.
Jag skall återge vad Klas Eklund har uttalat i Tiden, som hade ett specialnummer om ekonomin under sommaren. Han sade: Jag vill understryka att dagens problem, hög arbetslöshet och finanskris, i första hand är en följd av 80-talets överhettning och inflation. Vi var åtskilliga som då varnade för att det skulle gå -- och det är ett uttryck som jag inte vet om talmannen tillåter i kammarens protokoll, men det börjar på h och slutar på e, och det kan vara ett bindestreck emellan -- åt h-e om vi inte lyckades bryta inflationen. Vi lyckades inte få ned inflationen, och nu går det följaktligen åt h-e -- alltså detta brännbara ord som han beskriver att vi har hamnat i.
Vi var åtskilliga som då varnade för att det skulle gå — och det är ett uttryck som jag inte vet om talmannen tillåter i kammarens protokoll, men det börjar på h och slutar på e, och det kan vara ett bindestreck emellan — åt h-e om vi inte lyckades bryta inflationen. Vi lyckades inte få ned inflationen, och nu går det följaktligen åt h-e — alltså detta brännbara ord som han beskriver att vi har hamnat i. Så var det alltså. Insikten om att kostnader och inflation måste ned kom alltför sent, och nu befinner vi oss mitt inne i den desinflationsprocess som förvisso är en utomordentligt besvärlig process. Ingvar Carlsson frågade varför det inte har förekommit någon samverkan tidigare, under hösten, under vintern och under våren.
Så var det alltså. Insikten om att kostnader och inflation måste ned kom alltför sent, och nu befinner vi oss mitt inne i den desinflationsprocess som förvisso är en utomordentligt besvärlig process. Ingvar Carlsson frågade varför det inte har förekommit någon samverkan tidigare, under hösten, under vintern och under våren. Men sanningen är ju, om man tittar på den ekonomiska politik som den socialdemokratiska oppositionen då förde, att den innebar en återgång till vad som gällde innan insikterna började smyga sig in i socialdemokratin. Det var fundamentalisternas månader inom socialdemokratin. Då sade man nej till alla besparingar. Då sade man nej till alla strukturförändringar inom den offentliga sektorn. Då sade man nej till snart sagt varje förändring över huvud taget.
Men sanningen är ju, om man tittar på den ekonomiska politik som den socialdemokratiska oppositionen då förde, att den innebar en återgång till vad som gällde innan insikterna började smyga sig in i socialdemokratin. Det var fundamentalisternas månader inom socialdemokratin. Då sade man nej till alla besparingar. Då sade man nej till alla strukturförändringar inom den offentliga sektorn. Då sade man nej till snart sagt varje förändring över huvud taget. Man sade t.o.m. nej till en analys som gick ut på att Sverige hade mycket grundläggande ekonomiska problem som krävde omprövning av alla.
Man sade t.o.m. nej till en analys som gick ut på att Sverige hade mycket grundläggande ekonomiska problem som krävde omprövning av alla.
Jag sade då — jag var också övertygad om det, och det visade sig vara korrekt — att omprövningens tid skulle komma och att det skulle finnas förutsättningar för en samverkan och samsyn över blockgränserna, eftersom Sverige är ett land med en tradition där vi, trots hettan i den politiska debatten, har en förmåga att finna varandra i samlade lösningar när detta är nödvändigt i nationens intresse.
Jag sade då -- jag var också övertygad om det, och det visade sig vara korrekt -- att omprövningens tid skulle komma och att det skulle finnas förutsättningar för en samverkan och samsyn över blockgränserna, eftersom Sverige är ett land med en tradition där vi, trots hettan i den politiska debatten, har en förmåga att finna varandra i samlade lösningar när detta är nödvändigt i nationens intresse.
Så blev det också till slut. Historien i den delen kommer väl vad det lider, när den tiden är mogen, att skrivas.
Så blev det också till slut. Historien i den delen kommer väl vad det lider, när den tiden är mogen, att skrivas. Men låt mig, som en randanmärkning till det som Ingvar Carlsson hade att säga, tala om att det var den 26 augusti som jag personligen tog kontakt med Ingvar Carlsson i ett samtal, då jag sade att detta är en kris som är långt värre än vad de flesta har klart för sig.
Men låt mig, som en randanmärkning till det som Ingvar Carlsson hade att säga, tala om att det var den 26 augusti som jag personligen tog kontakt med Ingvar Carlsson i ett samtal, då jag sade att detta är en kris som är långt värre än vad de flesta har klart för sig.
Jag tyckte att det fanns skäl att under diskreta, inte publika former, inleda en dialog för att se vilka möjligheter till samsyn och samförstånd som fanns. Vi kom överens om en mekanism för detta. Den fungerade litet fram och tillbaka. Jag avslöjar emellertid inga större hemligheter om jag säger att det på regeringssidan under ett tag fanns en betydande otålighet i fråga om dessa samtal.
Jag tyckte att det fanns skäl att under diskreta, inte publika, former inleda en dialog för att se vilka möjligheter till samsyn och samförstånd som fanns. Vi kom överens om en mekanism för detta. Den fungerade litet fram och tillbaka. Jag avslöjar emellertid inga större hemligheter om jag säger att det på regeringssidan ett tag fanns en betydande otålighet i fråga om dessa samtal. Det fanns ibland en tendens till att varje öppen hand som regeringen visade möttes av litet av en knytnäve i TV från den ena eller andra företrädaren för oppositionen, och samtalen gick inte riktigt framåt. Jag talade direkt med Ingvar Carlsson om de bekymmer som jag hade och att samtalen måste komma i gång med högre tempo för att vi skulle få se om det fanns någon möjlighet. Det var ingen av oss som i detta skede kunde vara absolut övertygad om att det skulle vara möjligt.
Det fanns ibland en tendens till att varje öppen hand som regeringen visade möttes av litet av en knytnäve i TV från den ena eller andra företrädaren för oppositionen, och samtalen gick inte riktigt framåt. Jag talade direkt med Ingvar Carlsson om de bekymmer som jag hade och att samtalen måste komma i gång med högre tempo för att vi skulle få se om det fanns någon möjlighet. Det var ingen av oss som i detta skede kunde vara absolut övertygad om att det skulle vara möjligt. Men åtminstone jag hade en skyldighet att göra mitt yttersta för att se om möjligheten fanns. Det var först så småningom, när krisen blev riktigt akut, som vi fick en möjlighet till riktiga överläggningar. Låt mig säga att de nätter då överläggningarna pågick och som ligger bakom oss var nätter då vi inte alltid tyckte samma sak. Det var nätter då det fanns humör från bägge sidor.
Men åtminstone jag hade en skyldighet att göra mitt yttersta för att se om möjligheten fanns. Det var först så småningom, när krisen blev riktigt akut, som vi fick en möjlighet till riktiga överläggningar. Låt mig säga att de nätter då överläggningarna pågick och som ligger bakom oss var nätter då vi inte alltid tyckte samma sak. Det var nätter då det fanns humör från bägge sidor. Det var nätter då det var alldeles uppenbart att de ideologiska skillnaderna i svensk politik finns kvar — tack och lov, höll jag på att säga — men då det ytterst var det gemensamma ansvarstagandet som fällde avgörandet. Vi kom då fram till att man i vissa situationer måste ha förmågan att skilja mellan huvudsak och bisak.
Det var nätter då det var alldeles uppenbart att de ideologiska skillnaderna i svensk politik finns kvar, tack och lov höll jag på att säga, men då det ytterst var det gemensamma ansvarstagandet som fällde avgörandet. Vi kom då fram till att man i vissa situationer måste ha förmågan att skilja mellan huvudsak och bisak.
Och huvudsaken var att rädda svensk ekonomi och att skapa förtroende för stabiliteten i den ekonomisk-politiska omläggning som vi bägge var beredda att göra. Detta krävde en samverkan mellan regeringen och den socialdemokratiska oppositionen. Ideologiska skillnader till trots, irritation till trots och motsättningar och enstaka sakfrågor till trots tog ansvarstagandet överhanden.
Och huvudsaken var att rädda svensk ekonomi och att skapa förtroende för stabiliteten i den ekonomisk-politiska omläggning som vi bägge var beredda att göra. Detta krävde en samverkan mellan regeringen och den socialdemokratiska oppositionen. Ideologiska skillnader till trots, irritation till trots och motsättningar och enstaka sakfrågor till trots tog ansvarstagandet överhanden.
Det var och är en mycket stor styrka för vår nation. Jag har i andra sammanhang uttalat min erkänsla för socialdemokratin och för Ingvar Carlsson i det sammanhanget, och jag gör det gärna även från riksdagens talarstol. Detta är historien, och vi kommer säkert att få många anledningar att återkomma till den.
Det var och är en mycket stor styrka för vår nation. Jag har i andra sammanhang uttalat min erkänsla för socialdemokratin och för Ingvar Carlsson i det sammanhanget, och jag gör det gärna även från riksdagens talarstol. Detta är historien, och vi kommer säkert att få många anledningar att återkomma till den. Mycket kommer att skrivas och sägas om Sverige, landet som det så länge gick så bra för men som sedan började misslyckas, som förlorade ett 70-tal, förlorade ett 80-tal, men som sedan till slut i alla fall tog sig samman och på 90-talet visade att man hade förmågan att bygga nytt där så mycket hade gått snett. Det är emellertid viktigt att se hur vi skall gå vidare.
Mycket kommer att skrivas och sägas om Sverige, landet som det så länge gick så bra för men som sedan började misslyckas, som förlorade ett 70-tal, förlorade ett 80-tal, men som sedan till slut i alla fall tog sig samman och på 90-talet visade att man hade förmågan att bygga nytt där så mycket hade gått snett. Det är emellertid viktigt att se hur vi skall gå vidare.
Krisuppgörelsen har ett antal komponenter som är viktiga. Den första är att vi måste bli av med de strukturella underskotten i de offentliga finanserna, och det måste ske genom besparingar. Vi har börjat bra. Vi fattade beslut i denna riksdag i våras om ca 20 miljarder kronor i omedelbara besparingar och om 15 miljarder kronor ytterligare inom bostadsfinansieringssystemet.
Krisuppgörelsen har ett antal komponenter som är viktiga. Den första är att vi måste bli av med de strukturella underskotten i de offentliga finanserna, och det måste ske genom besparingar. Vi har börjat bra. Vi fattade beslut i denna riksdag i våras om ca 20 miljarder kronor i omedelbara besparingar och om 15 miljarder kronor ytterligare inom bostadsfinansieringssystemet. Som en följd av krisuppgörelsen kommer det att ske besparingar på ytterligare ca 30 miljarder kronor. Jag skulle vara oärlig om jag sade att detta är allt och att det inte behöver sparas mer. Det är fel. Underskottet är fortfarande för stort, och det fortsätter att växa. Vi har många obetalda räkningar från de senaste åren och decennierna som måste betalas.
Som en följd av krisuppgörelsen kommer det att ske besparingar på ytterligare ca 30 miljarder kronor. Jag skulle vara oärlig om jag sade att detta är allt och att det inte behöver sparas mer. Det är fel. Underskottet är fortfarande för stort, och det fortsätter att växa. Vi har många obetalda räkningar från de senaste åren och decennierna som måste betalas. Det vore oansvarigt att vältra över dessa på framtiden och kommande generationer genom att finansiera en stor del av de statliga utgifterna med lån. I dag vet ju alla att lån måste betalas med ränta. Och att betala räntor är lika dyrt för staten som för villaägare och företagare. Därför måste vi så snabbt som möjligt vara redo att gå vidare med den politik som innebär att vi kan ompröva och spara i offentliga åtaganden.
Det vore oansvarigt att vältra över dessa på framtiden och kommande generationer genom att finansiera en stor del av de statliga utgifterna med lån. I dag vet ju alla att lån måste betalas med ränta. Och att betala räntor är lika dyrt för staten som för villaägare och företagare. Därför måste vi så snabbt som möjligt vara redo att gå vidare med den politik som innebär att vi kan ompröva och spara i offentliga åtaganden. Vi behöver en nationell dialog om vad som verkligen är nödvändigt av alla de åtaganden som vi har tagit på oss och alla de system som vi har fattat beslut om i en tid då vi trodde att pengar växte på träd eller att staten disponerade guldgruvor. Nu måste vi inse att vi lever på lånade pengar och på lånad tid. Ju förr vi kommer ut ur detta, desto bättre. I detta sammanhang markerar krisuppgörelserna en början och absolut inte något slut.
Vi behöver en nationell dialog om vad som verkligen är nödvändigt av alla de åtaganden som vi har tagit på oss och alla de system som vi har fattat beslut om i en tid då vi trodde att pengar växte på träd eller att staten disponerade guldgruvor. Nu måste vi inse att vi lever på lånade pengar och på lånad tid. Ju förr vi kommer ut ur detta, desto bättre. I detta sammanhang markerar krisuppgörelserna en början och absolut inte något slut. Den andra komponenten är självfallet att stärka företagens konkurrenskraft. Även i fråga om detta är krisuppgörelsen enligt min mening ett genombrott. Vi säger nu tydligt att vi måste förstärka företagen. Det gör vi genom sänkta skatter. Det handlar om löneskatterna. Vi vill bromsa nedgången och skapa nya sysselsättningstillfällen eller åtminstone se till att de gamla inte slås ut.
Den andra komponenten är självfallet att stärka företagens konkurrenskraft. Även i fråga om detta är krisuppgörelsen enligt min mening ett genombrott. Vi säger nu tydligt att vi måste förstärka företagen. Det gör vi genom sänkta skatter. Det handlar om löneskatterna. Vi vill bromsa nedgången och skapa nya sysselsättningstillfällen eller åtminstone se till att de gamla inte slås ut.
Även i detta fall tror jag att det kommer att bli nödvändigt att gå vidare. Vi uppnår nu visserligen en mycket påtaglig förstärkning av konkurrenskraften, i storleksordningen tio procentenheter gentemot de viktigaste industriländerna under de närmaste åren. Det är mycket betydelsefullt. Men efter det att vi har förlorat marknadsandelar under så lång tid räcker det inte med att uppnå det som vi nu uppnår, dvs. att vi slutar förlora marknadsandelar.
Även i detta fall tror jag att det kommer att bli nödvändigt att gå vidare. Vi uppnår nu visserligen en mycket påtaglig förstärkning av konkurrenskraften, i storleksordningen tio procentenheter gentemot de viktigaste industriländerna under de närmaste åren. Det är mycket betydelsefullt. Men efter det att vi har förlorat marknadsandelar under så lång tid räcker det inte med att uppnå det som vi nu uppnår, dvs. att vi slutar förlora marknadsandelar. Sverige måste bli en nation som börjar vinna marknadsandelar och gör det varaktigt under 1990-talet. Det kräver att vi går vidare också i den delen av den inriktning som krisuppgörelsen innebär. Den tredje komponenten var Ingvar Carlsson inne på. Även om vårt språkbruk är annorlunda tror jag att det är åtskilligt som förenar.
Sverige måste bli en nation som börjar vinna marknadsandelar och gör det varaktigt under 1990-talet. Det kräver att vi går vidare också i den delen av den inriktning som krisuppgörelsen innebär. Den tredje komponenten var Ingvar Carlsson inne på. Även om vårt språkbruk är annorlunda tror jag att det är åtskilligt som förenar. Vi måste finna europeiska lösningar på den europeiska krisen -- stabilisera valutorna, bekämpa arbetslösheten, få i gång investeringar och tillväxt och ge våra bidrag för att lösa krisen i Central och Östeuropa. Där kan och måste Sverige spela en aktiv roll under kommande år.
Vi måste finna europeiska lösningar på den europeiska krisen — stabilisera valutorna, bekämpa arbetslösheten, få i gång investeringar och tillväxt och ge våra bidrag för att lösa krisen i Central och Östeuropa. Där kan och måste Sverige spela en aktiv roll under kommande år. Det har talats mycket om det som är unikt och om det som är historiskt under de veckor som ligger bakom oss. Ingenting av det som sagts, även om retoriken ibland blir högstämd, har varit fel. Men allt detta är en del av ett epokskifte i Sverige, ett epokskifte som har pågått under lång tid, ibland litet smygande, men som nu har blivit så oerhört tydligt.
Det har talats mycket om det som är unikt och om det som är historiskt under de veckor som ligger bakom oss. Ingenting av det som sagts, även om retoriken ibland blir högstämd, har varit fel. Men allt detta är en del av ett epokskifte i Sverige, ett epokskifte som har pågått under lång tid, ibland litet smygande, men som nu har blivit så oerhört tydligt.
Vi har lämnat den period då vi kunde tro att pengar växte på träd, då vi kunde ägna stor tid i den politiska debatten åt att fördela en välfärd vars produktion vi tog för självklar. Nu måste vi återvända till att producera välfärden innan vi fördelar den.
Vi har lämnat den period då vi kunde tro att pengar växte på träd, då vi kunde ägna stor tid i den politiska debatten åt att fördela en välfärd vars produktion vi tog för självklar. Nu måste vi återvända till att producera välfärden innan vi fördelar den. Vi måste inse att välfärdens grund inte är politiska beslut eller politisk retorik, utan välfärdens grund är arbete, sparande och företagande. Om vi kan återupprätta dessa dygder runt om i hela det svenska samhället under dessa år, då har vi också lagt grunden för att efter det stålbad som Feldt varnade för ge oss tillbaka möjligheterna att fördela välfärden.
Vi måste inse att välfärdens grund inte är politiska beslut eller politisk retorik, utan välfärdens grund är arbete, sparande och företagande. Om vi kan återupprätta dessa dygder runt om i hela det svenska samhället under dessa år, då har vi också lagt grunden för att efter det stålbad som Feldt varnade för ge oss tillbaka möjligheterna att fördela välfärden. Men först måste vi producera välfärden, och det är detta som måste stå i politikens centrum. Det är detta som är vägen. Där finns inget alternativ.
Men först måste vi producera välfärden, och det är detta som måste stå i politikens centrum. Det är detta som är vägen. Där finns inget alternativ.

Fru talman! Vi har redan hört åtskilligt om den svenska ekonomiska krisen och om problemen som den fört med sig. Jag tror att man kan påstå att Sveriges ekonomiska politik fungerat som en felkonstruerad snöplog, som plogat och plogat. Framför plogen har samlats allt mer snö. Så har vi i 20 år plogat en allt större skuld, allt större ekonomiska problem framför oss. Nu väller blöta shömassor över plogbladet. Sverige höll på att alldeles köra fast, och nu kan vi konstatera att flykten från verkligheten är slut. Ingvar Carlsson sade i sitt inledningsanförande: Vi gjorde det för att rädda Sverige. Det är bra sagt och bra gjort. Det vore förstås modigare att säga: Vi gjorde det för att vara med och rätta till det vi själva varit med om att åstadkomma. Fru talman! Trots kris och svåra ekonomiska bekymmer, måste vi tillstå att vi i grund och botten är väldigt privilegierade, om vi jämför med stora delar av världen. Vi har också en tendens att lätt glömma dem runt omkring oss, i vår närhet, som har det verkligt svårt. Många gånger tror jag att det är ett omedvetet skydd för oss själva. Vi uthärdar helt enkelt inte att se våldet, nöden, misären i Somalia och Mocambique, kriget i Bosnien, flyktingarna i Afghanistan. Vi diskuterar hellre och mer engagerat de mindre orättvisorna, så att säga mer hanterlig nöd, ur vårt eget hemmaperspektiv. Och likväl verkar vi numera i en så internationaliserad värld att avstånden spelar en allt mindre roll för vår egen svenska säkerhet och trygghet. Det samhälle som vi lever i har länge varit dominerat av ett slags kollektivistiskt tänkande. Det har inpräntats i oss att det är staten som skall upptäcka och korrigera orättvisorna och lösa alla trygghetsproblem. Man skulle nästan kunna säga att vi fostrats med tryggheten som drog. Vi är sämre på att personligen, som individer och familjer, vara med och skapa trygghet. Vi är bäst på att förvänta trygghet. Naturligtvis måste varje parti ta sitt ansvar vid ett så här kritiskt tillfälle. Jag kan försäkra att vi kristdemokrater hela tiden varit inställda på att samla, inte på att spräcka regeringen. Försöken att få in en kil mellan regeringens partier lyckades heller inte. Den eniga politiska demokratiska kampen mot en av marknadsekonomins avigsidor har haft en rejält avkylande effekt på nervositeten vid Reuterskärmarna. Visserligen finns det ett och annat efterskalv på marknaden. Men vi hoppas att vi tillsammans har lagt grunden till ett fortsatt positivt samhällsbygge, ett bygge som bildligt talat tål en del svängningar på både Richteroch Reuterskalor. Fru talman! Det finns sannolikt också en positiv sida av krisen. Tänk om en viss fred och försoning över blockgränsen på den ekonomiska politikens område kunde leda till att vi mer ägnar oss åt den välfärd som inte enkelt kan mätas i kronor. Det handlar om att sätta människan i centrum, varje människas värde och personliga värdighet. Jag talade nyss om flykten från verkligheten på det ekonomiska området. Mångas vardag är just att fly verkligheten, inte på grund av penningproblem, inte på grund av valutaoro, utan på grund av förlorade, brustna, svikna relationer mellan barn och vuxna, mellan vuxna och vuxna. I regeringsförklaringen skriver vi att alkoholen är ett av vårt lands största sociala problem. Säkert är det så. Men varför är det så? Det bakomliggande största sociala problemet är, tror jag, ensamheten. Man kan leva mitt i storstaden och ändå uppleva ensamheten. Nu skall det bli en i stället för två karensdagar. Detta har debatterats åtskilligt. I vårt land, fru talman, finns många ungdomar som varje år är 365 karensdagar ifrån en verkligt djup mänsklig gemenskap. Häromdagen rapporterades från Världsutställningen i Sevilla att besökarna på Stockholms utställning var mest fascinerade av trygghetslarmet för äldre. Tekniken med knappen kopplad till larmcentralen beundrade man, men besökarnas ständiga frågor var: ”Lämnar ni gamla ensamma? Tar ni inte hand om era gamla?” Fru talman! Samma fråga kommer åter: Varför är det så? Jag tror inte att den offentliga sektorn klarar av att till mer än en viss och begränsad del tränga undan ensamheten. Jag tror att det är i de små naturliga gemenskaperna detta kan ske. Det är därför vi kristdemokrater talar så mycket om familjepolitik. Det gör vi inte därför att ett bidrag i sig avgör allt, inte heller därför att vi tror att det finns en lösning på alla problem eller att all ensamhet kan lyftas bort. Vi gör det därför att vi tror att det trygga och fungerande samhället får sina bästa förutsättningar, kommer att fungera bäst, om vi bygger samhället på dessa små naturliga gemenskaper — familjen, arbetslaget, vänkretsen. Jag är naturligtvis glad över att det i regeringsförklaringen står att ett vårdnadsbidrag lika för alla barn mellan ett och tre år är en fortsatt högt prioriterad reform. Motpolen till den kommunistiska planekonomin och kollektivismen är inte en renodlad marknadsekonomi, enligt mitt sätt att se, utan det är ett samhälle uppbyggt av små naturliga gemenskaper, där den öppna familjen är den viktigaste. För många är EG och EU raka motsatsen till den lilla naturliga gemenskapen. Kristdemokraterna i Europa har dock hela tiden varit noga med att framhålla sambandet mellan de gemenskaper samhället består av, från den lilla familjen till den stora europeiska unionen. Sambandet uttrycks i det som brukar kallas subsidiaritetsprincipen. Den innebär att alla beslut skall fattas Partiledardebatt regeringsförklaringen på lägsta effektiva nivå. Där sätter många punkt. Men principen innebär också att den person eller grupp som skall fatta beslutet kan behöva stöd i olika former, subsidier. Det här stödet, som inte behöver vara pengar, ges av en större gemenskap till en mindre, t.ex. av staten till kommunen, av kommunen till den enskilde medborgaren. Fru talman! Europaparlamentet har utropat nästa år som de äldres år och som ett år för solidaritet mellan generationerna. 1994 har av FN utnämnts till familjens år. Det är inte minst u-länderna som i FN ivrat för detta. Sverige har mycket att lära av Europa och av biståndsländerna när det gäller ökad mänsklig gemenskap. Subsidiaritetsprincipen kan också gälla att se livet som en helhet. Vi ser det nyfödda barnet, förskolebarnet, skolflickan och pojken, gymnasisten, den vuxne som träder in på arbetsmarknaden, mamman och pappan, den arbetslösa, den pigga pensionären, den vårdbehövande, kanske dementa åldringen, den mycket svårt sjuke. De flesta av dessa ”roller” skall vi alla passera i livet. Därför kan vi tränas i att se andra i oss själva, i vår egen verkliga eller tänkta situation. Under den ena eller den andra perioden i livet kan vi behöva samhällets och medmänniskors stöd. Det här är en bra bas för att begrunda var politikens gränser slutar och var det personliga ansvaret börjar. Samhället byggs inte uppifrån. Kollektivet tröstar och hjälper inte alla ensamma i vårt samhälle. Det är enskilda människor som är medmänniskor. Vi skall bygga samhället så att vi frigör människors medmänsklighet, inte så att vi institutionaliserar och byråkratiserar. Mindre av knappar som leder till anonyma datorer och elektroniska trygghetssystem och mera av mänskliga handslag, mänskliga omsorger och mänsklig värme!

Fru talman! Jag vill börja med att beklaga att tre fjärdedelar av regeringens ledamöter väljer att inte vara närvarande i kammaren i samband med att vi i en mycket allvarlig situation debatter regeringsdeklarationen. Det visar bristande respekt för riksdagen, bristande respekt för svenska folket. Statsministern borde ha bättre disciplin på sina statsråd.
Fru talman! Jag vill börja med att beklaga att tre fjärdedelar av regeringens ledamöter väljer att inte vara närvarande i kammaren i samband med att vi i en mycket allvarlig situation debatterar regeringsdeklarationen. Det visar bristande respekt för riksdagen, bristande respekt för svenska folket. Statsministern borde ha bättre disciplin på sina statsråd. Jag skulle vilja ställa två frågor, en allvarlig och en något mindre allvarlig, till Carl Bildt. Jag har sagt att det framför allt är av hänsyn till landet och enskilda människor som Socialdemokraterna har träffat denna uppgörelse. Men det finns ytterligare en faktor som jag vill redovisa för riksdagen.
Jag skulle vilja ställa två frågor, en allvarlig och en något mindre allvarlig, till Carl Bildt. Jag har sagt att det framför allt är av hänsyn till landet och enskilda människor som Socialdemokraterna har träffat denna uppgörelse. Men det finns ytterligare en faktor som jag vill redovisa för riksdagen. Det är att jag själv som statsminister haft behov av att träffa uppgörelser över blockgränserna. Vid några viktiga sådana tillfällen har Centerpartiets och Westerberg, ställt upp. Det var en faktor som hade betydelse för mig. De ställde upp för landet då, och vi har gjort det nu.
Det är att jag själv som statsminister haft behov av att träffa uppgörelser över blockgränserna. Vid några viktiga sådana tillfällen har Centerpartiets och Folkpartiets ledare, Olof Johansson och Bengt Westerberg, ställt upp. Det var en faktor som hade betydelse för mig. De ställde upp för landet då, och vi har gjort det nu. De blev attackerade av högerkrafterna. Det tycker jag att det också skall påminnas om en sådan här dag. Jag vill därför rikta en fråga till Carl Bildt. Förutsatt att vi hade haft en exakt likadan situation men med en socialdemokratisk statsminister och en moderat oppositionsledare: Skulle Moderaterna ha ställt upp på samma sätt som Socialdemokraterna har gjort i dag?
De blev attackerade av högerkrafterna. Det tycker jag att det också skall påminnas om en sådan här dag. Jag vill därför rikta en fråga till Carl Bildt. Förutsatt att vi hade haft exakt likadan situation men med en socialdemokratisk statsminister och en moderat oppositionsledare: Skulle Moderaterna ha ställt upp på samma sätt som Socialdemokraterna har gjort i dag? Min andra fråga handlar inte om regeringsförklaringen utan om en sak som inte finns med i regeringsförklaringen men som jag läste om i Svenska Dagbladet -- inte helt oviktig i sammanhanget. Där citeras näringsminister Per Westerberg. Det gäller ett pressmeddelande -- han har skickat ut det på engelska -- med rubriken ''Per Government''. Det betyder: Per Westerberg om privatiseringen av den svenska regeringen.
Min andra fråga handlar inte om regeringsförklaringen utan om en sak som inte finns med i regeringsförklaringen men som jag läste om i Svenska Dagbladet — inte helt oviktig i sammanhanget. Där citeras näringsminister Per Westerberg. Det gäller ett pressmeddelande — han har skickat ut det på engelska — med rubriken ”Per Westerberg on the Privatization of the Swedish Government”. Det betyder: Per Westerberg om privatiseringen av den svenska regeringen. Min stilla undran är: Vad innnebär det att Sveriges regering skall privatiseras? Döljer det sig något allvarligt bakom detta? Sedan vill jag påpeka att det var vi socialdemokrater som i valrörelsen sade att det inte fanns utrymme för vare sig kostnadskrävande reformer eller ofinansierade skattesänkningar. De borgerliga partierna lovade mängder av reformer och skattesänkningar.
Min stilla undran är: Vad innnebär det att Sveriges regering skall privatiseras? Döljer det sig något allvarligt bakom detta? Sedan vill jag påpeka att det var vi socialdemokrater som i valrörelsen sade att det inte fanns utrymme för vare sig kostnadskrävande reformer eller ofinansierade skattesänkingar. De borgerliga partierna lovade mängder av reformer och skattesänkningar.
På frågan hur de skulle finansieras svarade herr Tobisson: Först sänker vi skatterna, sedan får vi se var vi skall skära ner. Vi har sagt nej till ofinansierade skattesänknigar till högavlönade och förmögna. Vi sade nej till nya reformer.
På frågan hur de skulle finansieras svarade herr Tobisson: Först sänker vi skatterna, sedan får vi se var vi skall skära ner. Vi har sagt nej till ofinansierade skattesänknigar till högavlönade och förmögna. Vi sade nej till nya reformer.
Men i vår ekonomiska motion i vintras presenterade vi en budget som var 8 miljarder starkare än regeringens. Vid telefonsamtalet den 26 augusti — jag vill få bort all mytbildning — var vi, Carl Bildt, inte i närheten av några förhandlingar. Under resten av min korta replik vill jag ägna Lars Werner några allvarsord.
Men i vår ekonomiska motion i vintras presenterade vi en budget som var 8 miljarder starkare än regeringens. Vid telefonsamtalet den 26 augusti -- jag vill få bort all mytbildning -- var vi, Carl Bildt, inte i närheten av några förhandlingar. Under resten av min korta replik vill jag ägna Lars Werner några allvarsord. Vänsterpartiet, då Vänsterpartiet kommunisterna, hade under slutet av 80-talet chansen att vara med och ta ansvar. Nästan alltid svek modet, Lars Werner. Detta har inte bara jag kunnat konstatera, utan det har även Bo Hammar, medlem i vpk:s styrelse i 16 år, klart och tydligt avslöjat i sin nyligen utgivna bok ''Ett långt farväl till kommunismen''.
Vänsterpartiet, då Vänsterpartiet kommunisterna, hade under slutet av 80-talet chansen att vara med och ta ansvar. Nästan alltid svek modet, Lars Werner. Detta har inte bara jag kunnat konstatera, utan det har även Bo Hammar, medlem i vpk:s styrelse i 16 år, klart och tydligt avslöjat i sin nyligen utgivna bok ”Ett långt farväl till kommunismen”.
Bo Hammar beskriver tillståndet inom vpk under slutet av 80 talet som kaotiskt, laddat och fyllt av interna motsättnigar. Han skriver: ''Allra besvärligast blev det de gånger vpk-gruppen hade möjlighet att påverka politiken genom en uppgörelse med socialdemokraterna och regeringen. Anklagelser om svek, förräderi och klassamarbete ven genom luften.
Bo Hammar beskriver tillståndet inom vpk under slutet av 80-talet som kaotiskt, laddat och fyllt av interna motsättningar. Han skriver: ”Allra besvärligast blev det de gånger vpk-gruppen hade möjlighet att påverka politiken genom en uppgörelse med socialdemokraterna och regeringen. Anklagelser om svek, förräderi och klassamarbete ven genom luften. ——-- Kommunismens mest aggressiva vokabulär kom till flitig användning. Lugn och harmoni rådde däremot när vpk stod utanför politiken och vi fick nöja oss med eldande tal inför tomma riksdagsbänkar.” Eftersom Lars Werner tidigare i talarstolen sade att han själv kunde ha ställt upp, vill jag erinra om ett specifikt tillfälle vid en svår kris för Sverige då jag var statsminister.
- Kommunismens mest aggressiva vokabulär kom till flitig användning. Lugn och harmoni rådde däremot när vpk stod utanför politiken och vi fick nöja oss med eldande tal inför tomma riksdagsbänkar.'' Eftersom Lars Werner sade tidigare i talarstolen att han själv kunde ha ställt upp, vill jag erinra om ett specifikt tillfälle vid en svår kris för Sverige då jag var statsminister. Vi hade förhandlingar hemma i min bostad, och vi träffade en preliminär uppgörelse. Den klarade uppenbarligen Lars Werner inte att föra hem i sin grupp. Men han ringde inte och talade om detta för mig, utan jag fick reda på det via ett TT-meddelande när jag satt på en presskonferens.
Vi hade förhandlingar hemma i min bostad, och vi träffade en preliminär uppgörelse. Den klarade uppenbarligen Lars Werner inte att föra hem i sin grupp. Men han ringde inte och talade om detta för mig, utan jag fick reda på det via ett TT-meddelande när jag satt på en presskonferens. Efter det förlorade jag min tro på möjligheten att göra upp med Vänsterpartiet.
Efter det förlorade jag min tro på möjligheten att göra upp med Jag vill fråga Lars Werner: Vad har Lars Werner för recept för att undvika att svenska företag faller som käglor och att arbetslösheten flerdubblas? Vad säger Lars Werner till dem som sitter fast i räntefällan? Det är väldigt enkelt att röra sig med ord och säga att det inte skall drabba den ena eller den andra.
Jag vill fråga Lars Werner: Vad har Lars Werner för recept för att undvika att svenska företag faller som käglor och att arbetslösheten flerdubblas? Vad säger Lars Werner till dem som sitter fast i räntefällan? Det är väldigt enkelt att röra sig med ord och säga att det inte skall drabba den ena eller den andra. Men Socialdemokraterna är ett parti som är för stort för att kunna glida undan så enkelt.
Men Socialdemokraterna är ett parti som är för stort för att kunna glida undan så enkelt. Vi är ett parti där vi är vana att ta ett ansvar. Vi har en ideologi som håller, och vi har ett partiprogram. Därför vågar vi göra upp även med motståndare, för vi vet var gränsen går för att vi skall kunna behålla vår själ. Det är skillnaden mellan ett parti som kan regera och styra ett land och ett parti som förfaller till opportunism.
Vi är ett parti där vi är vana att ta ett ansvar. Vi har en ideologi som håller, och vi har ett partiprogram. Därför vågar vi göra upp även med motståndare, för vi vet var gränsen går för att vi skall kunna be hålla vår själ. Det är skillnaden mellan ett parti som kan regera och styra ett land och ett parti som förfaller till opportunism.

Fru talman! Det är dålig disciplin på regeringen, säger Ingvar Carlsson. Jag tycker att det är dålig disciplin i riksdagen. Ingvar Carlssons partimedlemmar lämnar kammaren när någon annan än han talar. Det kan missuppfattas av folk som ser det och som då tror att det handlar om ett transportkompani som är på väg att transportera sig hem i stället. En del frågar sig nog varför det inte är någon debatt, varför det inte är några repliker. Då skulle ni ha varit med på en talmanskonferens som var ganska tragikomisk, för då hade ni fått svaret.
Fru talman! Det är dålig disciplin på regeringen, säger Ingvar Carlsson. Jag tycker att det är dålig disciplin i riksdagen. Ingvar Carlssons partimedlemmar lämnar kammaren när någon annan än han talar. Det kan missuppfattas av folk som ser det och som då tror att det handlar om ett transportkompani som är på väg att transportera sig hem i stället. En del frågar sig nog varför det inte är någon debatt, varför det inte är några repliker. Då skulle ni ha varit med på en talmanskonferens som var ganska tragikomisk, för då hade ni fått svaret.
Jag kan bara säga att det inte var Ny demokrati som ville ha denna föreläsningsserie, som vi får vara med om i dag. Svar på frågor lär vi väl inte få, så det gäller bara att köra vidare som förut. Det vore dock intressant att få svaret på frågan vad den privilegierade politiska klassen tycker att den själv skall göra. Jag kan ställa frågan, och jag vet att jag inte får något svar Jag tycker att det som Alf Svensson sade var bra, att ensamheten är ett av de största sociala problemen. Det håller jag med om.
Jag kan bara säga att det inte var Ny Demokrati som ville ha denna föreläsningsserie, som vi får vara med om i dag. Svar på frågor lär vi väl inte få, så det gäller bara att köra vidare som förut. Det vore dock intressant att få svaret på frågan vad den privilegierade politiska klassen tycker att den själv skall göra. Jag kan ställa frågan, och jag vet att jag inte får något svar Jag tycker att det som Alf Svensson sade var bra, att ensamheten är ett av de största sociala problemen. Det håller jag med om. Vi i Ny demokrati har ofta talat om en grupp på -- noga räknat -- 130 000 personer, som är väldigt utsatt, nämligen fattigpensionärerna, vilka lever under existensminimum. Jag hoppas nu att man gör någonting åt deras situation. Det står någonting mystiskt i regeringsförklaringen, som jag förmodar betyder att man tänker göra något. Men förra året när man skulle ta itu med saken gjorde man ingenting annat än att tillsätta en utredning. Att förbättra för fattigpensionärerna skulle kosta en fraktion av det som man lägger ned på den politiska sektorn, på u-hjälp och på allt möjligt annat.
Vi i Ny demokrati har ofta talat om en grupp på — noga räknat — 130 000 personer, som är väldigt utsatt, nämligen fattigpensionärerna, vilka lever under existensminimum. Jag hoppas nu att man gör någonting åt deras situation. Det står någonting mystiskt i regeringsförklaringen, som jag förmodar betyder att man tänker göra något. Men förra året när man skulle ta itu med saken gjorde man ingenting annat än att tillsätta en utredning. Att förbättra för fattigpensionärerna skulle kosta en fraktion av det som man lägger ned på den politiska sektorn, på u-hjälp och på allt möjligt annat. Slöseriet inom Invandrarverket måste tas upp till diskussion. Ni tror att det rör sig om en liten siffra, men det gör det inte. Snart finns det 400 förläggningar i Sverige. Det är ingen konst alls att spara in miljoner kronor på var och en av dessa förläggningar. Vi i Ny demokrati kommer senare att ta upp en debatt här i kammaren och visa att det i dag handlar om kontrakt där man hade kunnat spara 15 miljoner kronor per förläggning — jag avser då 600 personersförläggningar, med låt oss säga 5 å 10 miljoner kronor i genomsnitt. Det är fantastiska belopp. Sådant slöseri måste man åtgärda och våga ta bort.
Slöseriet inom Invandrarverket måste tas upp till diskussion. Ni tror att det rör sig om en liten siffra, men det gör det inte. Snart finns det 400 förläggningar i Sverige. Det är ingen konst alls att spara in miljoner kronor på var och en av dessa förläggningar. Vi i Ny demokrati kommer senare att ta upp en debatt här i kammaren och visa att det i dag handlar om kontrakt där man hade kunnat spara 15 miljoner kronor per förläggning -- jag avser då 600-personersförläggningar, med låt oss säga 5 á 10 miljoner kronor i genomsnitt. Det är fantastiska belopp. Sådant slöseri måste man åtgärda och våga ta bort. Sedan skulle man som alla andra kunna säga: Vad var det vi sade? Ja, vad var det vi i Ny demokati sade förra året, när alla andra sade att det var så väldigt egendomligt att anse det möjligt att spara 196 miljarder på sex år? Den större delen av dessa 196 miljarder utgjordes av en automatisk effekt inom den offentliga sektorn, dvs. 120 miljarder på sex år -- 20 miljarder om året. Vårt förslag innehöll den typ av besparingar som ni nu håller på att tala om i den här fempartikonstellationen.
Sedan skulle man som alla andra kunna säga: Vad var det vi sade? Ja, vad var det vi i Ny demokati sade förra året, när alla andra sade att det var så väldigt egendomligt att anse det möjligt att spara 196 miljarder på sex år? Den större delen av dessa 196 miljarder utgjordes av en automatisk effekt inom den offentliga sektorn, dvs. 120 miljarder på sex år — 20 miljarder om året. Vårt förslag innehöll den typ av besparingar som ni nu håller på att tala om i den här fempartikonstellationen.
Ni talar bl.a. om effektivisering av sjukvården, om avmonopolisering när det gäller den offentliga sektorn, om att lägga upp arbetslöshetsförsäkringen på ett annat sätt, om att rationalisera i kommunerna och om en ny bostadspolitik. När vi räknade med dynamiska effekter, sade ni att det inte finns några sådana. Vi räknade med att de dynamiska effekterna skulle ge 127 miljarder. Vad är den dynamiska effekten i dag, om jag får fråga? Över 100 miljarder, åt fel håll. Så nog finns det dynamiska effekter, eller hur?
Ni talar bl.a. om effektivisering av sjukvården, om avmonopolisering när det gäller den offentliga sektorn, om att lägga upp arbetslöshetsförsäkringen på ett annat sätt, om att rationalisera i kommunerna och om en ny bostadspolitik. När vi räknade med dynamiska effekter, sade ni att det inte finns några sådana. Vi räknade med att de dynamiska effekterna skulle ge 127 miljarder. Vad är den dynamiska effekten i dag, om jag får fråga? Över 100 miljarder, åt fel håll. Så nog finns det dynamiska effekter, eller hur?
Skillnaden mellan det paket som ni körde med och det vi hade bakom ryggen var att vi hade experter till vårt förfogande, som hade jobbat i kanske 100 gånger fler mantimmar än det hårdkör som föregick ert paket. Så är det med det. Vi i Ny demokrati sade också en annan sak som borde nämnas, eftersom den har diskuterats. Vi sade att svenska folket nog är med på att ta bort helgdagar. Kan ni tänka er!
Skillnaden mellan det paket som ni körde med och det vi hade bakom ryggen var att vi hade experter till vårt förfogande, som hade jobbat i kanske 100 gånger fler mantimmar än det hårdkör som föregick ert paket. Så är det med det. Vi i Ny demokrati sade också en annan sak som borde nämnas, eftersom den har diskuterats. Vi sade att svenska folket nog är med på att ta bort helgdagar. Kan ni tänka er! Alf Svensson kunde vara dubbelt så hänryckt på pingstdagen, så att han kunde avstå från annandag pingst. Vi hade den debatten, och jag vill upprepa det igen: Varför tar man inte bort klämdagarna? Vad är det för märkvärdigt med Kristi Himmelfärds dag? Jag har diskuterat detta ute i Europa. Vad tror ni Mitterrand skulle säga om ”jours de kläm”, ”squeeze days” och alltihop det där? Tror ni att det över huvud taget skulle fungera? Klämdagar lamslår industrin. De är en av de mest idiotiska saker som vi har.
Alf Svensson kunde vara dubbelt så hänryckt på pingstdagen, så att han kunde avstå från annandag pingst. Vi hade den debatten, och jag vill upprepa det igen: Varför tar man inte bort klämdagarna? Vad är det för märkvärdigt med Kristi Himmelfärds dag? Jag har diskuterat detta ute i Europa. Vad tror ni Mitterrand skulle säga om ''jours de kläm'', ''squeeze days'' och alltihop det där? Tror ni att det över huvud taget skulle fungera? Klämdagar lamslår industrin. De är en av de mest idiotiska saker som vi har. Här borde den politiska viljan prövas. Det är två dagar som föregås av klämdagar, nämligen första maj och Kristi Himmelfärds dag. Så det kan vi tydligen göra upp om med Jag tror att alla de här sakerna är marginella för folk. Jag tror inte alls att det handlar om några dagars semester, utan det handlar om betydligt viktigare saker. Kan man betala räntan? Kan man leva kvar där man bor? Kan man få arbete?
Här borde den politiska viljan prövas. Det är två dagar som föregås av klämdagar, nämligen första maj och Kristi Himmelfärds dag. Så det kan vi tydligen göra upp om med Socialdemokraterna och kds. Jag tror att alla de här sakerna är marginella för folk. Jag tror inte alls att det handlar om några dagars semester, utan det handlar om betydligt viktigare saker. Kan man betala räntan? Kan man leva kvar där man bor? Kan man få arbete? Det är nog dags att nyktra till på den här punkten. Att börja med diskussioner mellan facket och fack 1, fack 2, fack 3 och alla möjliga andra är så typiskt svenskt. Sedan vill jag säga ett par ord om ett tredje paket. Det är inte precis något större drag under galoscherna nu i Sverige. Hjulen går i stället långsammare och långsammare. Det första paketet som man kom med var egentligen som att kasta grus i det maskineri som gick för långsamt.
Det är nog dags att nyktra till på den här punkten. Att börja med diskussioner mellan facket och fack 1, fack 2, fack 3 och alla möjliga andra är så typiskt svenskt. Sedan vill jag säga ett par ord om ett tredje paket. Det är inte precis något större drag under galoscherna nu i Sverige. Hjulen går i stället långsammare och långsammare. Det första paketet som man kom med var egentligen som att kasta grus i det maskineri som gick för långsamt. När man kom på det, kom det gudskelov ännu ett paktet som innehöll litet olja. Men det behövs ytterligare ett paket. I detta paket måste man strukturellt skära ned budgetunderskottet mycket mer än vad man hittills har gjort. Då ryker de heliga korna, så att det är lika bra att ni börjar titta på saken. De pengar som då inbesparas bör användas till att skapa efterfrågestimulans, även efterfrågastimulans som icke är finansierad.
När man kom på det, kom det gudskelov ännu ett paket som innehöll litet olja. Men det behövs ytterligare ett paket. I detta paket måste man strukturellt skära ned budgetunderskottet mycket mer än vad man hittills har gjort. Då ryker de heliga korna, så att det är lika bra att ni börjar titta på saken. De pengar som då inbesparas bör användas till att skapa efterfrågestimulans, även efterfrågestimulans som icke är finansierad. I annat fall kan det bli slut på konsumtionen. Man kommer att bli tvungen att dra ned och bromsa så mycket att det blir en stor kris i början av nästa år. Det gäller att börja tänka på detta i förväg och inte under de tre sista dagarna innan det går fullständigt åt helskotta. Jag vill snabbt kommentera en sak i regeringsförklaringen. Det gäller skolan. Man hoppas på att det skall bli Europas bästa skola.
I annat fall kan det bli slut på konsumtionen. Man kommer att bli tvungen att dra ned och bromsa så mycket att det blir en stor kris i början av nästa år. Det gäller att börja tänka på detta i förväg och inte under de tre sista dagarna innan det går fullständigt åt helskotta. Jag vill snabbt kommentera en sak i regeringsförklaringen. Det gäller skolan. Man hoppas på att det skall bli Europas bästa skola.
Men inte lär det bli så med det bisarra betygssystem som utredningen kom fram till. Den enda av dem som var med i utredningen och som gick emot detta betygssystem i denna kammare var Ny demokratis representant. Senare har remissinstanserna visat att betygssystemet är fullständigt vansinnigt. Jag hoppas att regeringen avser att skrota förslaget och att man ger stöd, uppmuntran och utvecklingsmöjligheter till nya duktiga lärare.
Men inte lär det bli så med det bisarra betygssystem som utredningen kom fram till. Den enda av dem som var med i utredningen och som gick emot detta betygssystem i denna kammare var Ny demokratis representant. Senare har remissinstanserna visat att betygssystemet är fullständigt vansinnigt. Jag hoppas att regeringen avser att skrota förslaget och att man ger stöd, uppmuntran och utvecklingsmöjligheter till nya duktiga lärare. Vi kan nog vara överens om en sak: om vi skall investera för framtiden i Sverige, skall vi investera i skolan och satsa på ungdomar och utbildning. Detta skall göras på ett klokt sätt. I annat fall måste man tydligen skrämma lärarfacket. Min taletid är ute. Jag vill bara snabbt tillägga att alla straffskalor i brottsbalken måste ses över.
Vi kan nog vara överens om en Partiledardebatt regeringsförklaringen sak: om vi skall investera för framtiden i Sverige, skall vi investera i skolan och satsa på ungdomar och utbildning. Detta skall göras på ett klokt sätt. I annat fall måste man tydligen skrämma lärarfacket. Min taletid är ute. Jag vill bara snabbt tillägga att alla straffskalor i brottsbalken måste ses över.
Det är groteskt att det utfärdas så ynkliga straff i Sverige än i dag. De överensstämmer icke med folkviljan när det t.ex. gäller våldtäkter, dråp och mord. Där finns det mycket att göra för justitieministern.
Det är groteskt att det utfärdas så ynkliga straff i Sverige än i dag. De överensstämmer icke med folkviljan när det t.ex. gäller våldtäkter, dråp och mord. Där finns det mycket att göra för justitieministern. Tack.

Fru talman! Lars Werner har blivit borgerlig vigselförrättare. Också jag har varit inblandad i rekommendationsprocessen. Jag tror att han är utomordentlig i den rollen. Lars Werners gamla kyrka har ju så att säga brutit samman, så han blir tvungen att söka sig en ny. Han lovade nu i alla fall att han inte skall viga samman Ingvar Carlsson och mig. Lars Werner är redan en populär person hos min hustru. Han ökar nu ytterligare sin poularitet på den punkten. Hon undrar vad jag egentligen har för mig på nätterna nu för tiden.
Fru talman! Lars Werner har blivit borgerlig vigselförrättare. Också jag har varit inblandad i rekommendationsprocessen. Jag tror att han är utomordentlig i den rollen. Lars Werners gamla kyrka har ju så att säga brutit samman, så han blir tvungen att söka sig en ny. Han lovade nu i alla fall att han inte skall viga samman Ingvar Carlsson och mig. Lars Werner är redan en populär person hos min hustru. Han ökar nu ytterligare sin poularitet på den punkten. Hon undrar vad jag egentligen har för mig på nätterna nu för tiden. Så till barnen. Vad betyder då detta för barnen? För kommande generationer, för framtiden är detta en nödvändighet. Det värsta vi kunde göra vore att kortsiktigt vägra att angripa problemen i dag och skjuta dem framför oss till i morgon, när de blir sjufalt värre.
Så till barnen. Vad betyder då detta för barnen? För kommande generationer, för framtiden är detta en nödvändighet. Det värsta vi kunde göra vore att kortsiktigt vägra att angripa problemen i dag och skjuta dem framför oss till i morgon, när de blir sjufalt värre. Om det är något vi alla skall lastas för, är det att vi inte i går gjorde det som borde ha gjorts för att förhindra den situation som vi i dag befinner oss i. Att bara vältra över skulder till morgondagen, att ge barnen ett skuldsatt samhälle, är nog det värsta man kan tänka sig.
Om det är något vi alla skall lastas för, är det att vi inte i går gjorde det som borde ha gjorts för att förhindra den situation som vi i dag befinner oss i. Att bara vältra över skulder till morgondagen, att ge barnen ett skuldsatt samhälle, är nog det värsta man kan tänka sig.
De får då betala skulderna för oss, Lars Werner, i stället för att betala Lars Werners åldringsvård. Låt oss se till att vi lämnar över ett samhälle som inte är så skuldsatt som det riskerar att bli. Så till Ingvar Carlsson och hans frågor. Först den 26 augusti. Ingvar Carlsson sade att det alls inte var någon förhandling. Jag håller med om det.
De'får då betala skulderna för oss, Lars Werner, i stället för att betala Lars Werners åldringsvård. Låt oss se till att vi lämnar över ett samhälle som inte är så skuldsatt som det riskerar att bli. Så till Ingvar Carlsson och hans frågor. Först den 26 augusti. Ingvar Carlsson sade att det alls inte var någon förhandling. Jag håller med om det.
Det var inte någon förhandling. Det var inte avsikten att det skulle vara en förhandling. Men det var en kontakt för att etablera en kanal, för att se hur långt vi kunde gå. Den kontakten stapplade sedan fram. Det fanns från regeringens sida -- det vet Ingvar Carlsson och andra i den socialdemokratiska ledningen -- en betydande otålighet med de samtalen. Till slut gick det.
Det var inte någon förhandling. Det var inte avsikten att det skulle vara en förhandling. Men det var en kontakt för att etablera en kanal, för att se hur långt vi kunde gå. Den kontakten stapplade sedan fram. Det fanns från regeringens sida — det vet Ingvar Carlsson och andra i den socialdemokratiska ledningen — en betydande otålighet med de samtalen. Till slut gick det. Jag känner själv en betydande politisk och personlig tillfredsställelse över det. Ingvar Carlsson ställer frågan om Moderaterna hade varit beredda att ställa upp om situationen hade varit den omvända, med en socialdemokratisk regering och moderat opposition. Det finns två aspekter på den frågan. Den ena är den som Alf Svensson berörde. Det har ju en del att göra med skulden för det som har inträffat. Vi har diskuterat det tidigare.
Jag känner själv en betydande politisk och personlig tillfredsställelse över det. Ingvar Carlsson ställer frågan om Moderaterna hade varit beredda att ställa upp om situationen hade varit den omvända, med en socialdemokratisk regering och moderat opposition. Det finns två aspekter på den frågan. Den ena är den som Alf Svensson berörde. Det har ju en del att göra med skulden för det som har inträffat. Vi har diskuterat det tidigare. Jag lägger det åt sidan.
Jag lägger Partiledardebatt regeringsförklaringen det åt sidan. Den andra aspekten är att när Ingvar Carlsson sökte samverkan under sina år som statsminister, var det sällan en samverkansinvit som utsträcktes till oss moderater. Det vét Ingvar Carlsson och alla i denna kammare. Det var en invit till samverkan, säkert för att åstadkomma sakliga lösningar men också för att splittra den borgerliga oppositionen.
Den andra aspekten är att när Ingvar Carlsson sökte samverkan under sina år som statsminister, var det sällan en samverkansinvit som utsträcktes till oss moderater. Det vet Ingvar Carlsson och alla i denna kammare. Det var en invit till samverkan, säkert för att åstadkomma sakliga lösningar men också för att splittra den borgerliga oppositionen.
Jag klandrar inte Ingvar Carlsson för att han egentligen aldrig seriöst prövade möjligheten till samverkan med oss moderater under de åren. Han och socialdemokratin behövde uppenbarligen sina djävulsbilder av högern. De målades upp i de grällaste av färger år ut och år in. En del av de djävulsbilderna kommer nu tillbaka på annat sätt.
Jag klandrar inte Ingvar Carlsson för att han egentligen aldrig seriöst prövade möjligheten till samverkan med oss moderater under de åren. Han och socialdemokratin behövde uppenbarligen sina djävulsbilder av högern. De målades upp i de grällaste av färger år ut och år in. En del av de djävulsbilderna kommer nu tillbaka på annat sätt. Jag har själv fått höra från ledande företrädare för socialdemokratin, från denna talarstol, att jag är en person som aldrig kan samverka med någon om någonting över huvud taget. Det var den djävulsbild som målades upp, och som man delvis levde på. Nu är den lagd åt sidan. Jag tycker att det är tillfredsställande.
Jag har själv fått höra från ledande företrädare för socialdemokratin, från denna talarstol, att jag är en person som aldrig kan samverka med någon om någonting över huvud taget. Det var den djävulsbild som målades upp, och som man delvis levde på. Nu är den lagd åt sidan. Jag tycker att det är tillfredsställande. Jag sträcker gärna ut en hand till försoning över all den retorik i det hänseendet som förekommit över landet under många år. Men låt oss inte glömma att det var så det var. Det var så det hette, och hur fel visade sig detta inte vara. Också jag, också vi moderater, kunde få till stånd en samverkan, inom borgerligheten, självfallet, men också i kritiska lägen med socialdemokratin.
Jag sträcker gärna ut en hand till försoning över all den retorik i det hänseendet som förekommit över landet under många år. Men låt oss inte glömma att det var så det var. Det var så det hette, och hur fel visade sig detta inte vara. Också jag, också vi moderater, kunde få till stånd en samverkan, inom borgerligheten, självfallet, men också i kritiska lägen med socialdemokratin.
Jag vet av personlig erfarenhet från många års politiskt arbete att det bortom retoriken och dogmatiken i svensk socialdemokrati finns oerhört mycket av sunt förnuft, verklighetssinne och en storsinthet. Den återfinns inte alltid i det som sägs från talarstolarna. Men den finns nedanför talarstolarna, och det betyder väl så mycket. Det är på den grunden vi skall gå vidare.
Jag vet av personlig erfarenhet från många års politiskt arbete att det bortom retoriken och dogmatiken i svensk socialdemokrati finns oerhört mycket av sunt förnuft, verklighetssinne och en storsinthet. Den återfinns inte alltid i det som sägs från talarstolarna. Men den finns nedanför talarstolarna, och det betyder väl så mycket. Det är på den grunden vi skall gå vidare. Det finns i dagens debatt en liten tendens att bara tala om det politiska spelet och glömma den ekonomiska verkligheten. Det vi har lyckats uppnå med krisuppgörelserna -- som är viktiga och historiskt unika -- är ett andrum. Det är en början, men inte så mycket mer. Den ekonomiska nedgången är unikt djup, unikt långvarig och unikt svår.
Det finns i dagens debatt en liten tendens att bara tala om det politiska spelet och glömma den ekonomiska verkligheten. Det vi har lyckats uppnå med krisuppgörelserna — som är viktiga och historiskt unika — är ett andrum. Det är en början, men inte så mycket mer. Den ekonomiska nedgången är unikt djup, unikt långvarig och unikt svår.
Den kommer man inte över enbart med dessa åtgärder. Det kan man göra med sådana åtgärder som vi nu har inlett. Vi kommer att få fortsätta att spara på de offentliga utgifterna för att undvika att vi lämnar över till våra barn ett skuldsatt samhälle och en stat som inte kan stå på egna ben. Vi kommer att få fortsätta att förbättra villkoren för produktion och företagsamhet.
Den kommer man inte över enbart med dessa åtgärder. Det kan man göra med sådana åtgärder som vi nu har inlett. Vi kommer att få fortsätta att spara på de offentliga utgifterna för att undvika att vi lämnar över till våra barn ett skuldsatt samhälle och en stat som inte kan stå på egna ben. Vi kommer att få fortsätta att förbättra villkoren för produktion och företagsamhet. Lyckas vi inte få i gång produktionen av välfärden är varje politisk diskussion om att fördela välfärden bara ett meningslöst slag i luften. Vi har lagt många myter åt sidan under dessa veckor, dygn och nätter. Men det är mycket som återstår för att verkligen fullborda det epokskifte i Sverige som jag talade om tidigare och som vi alla måste inse allvaret i.
Lyckas vi inte få i gång produktionen av välfärden är varje politisk diskussion om att fördela välfärden bara ett meningslöst slag i luften. Vi har lagt många myter åt sidan under dessa veckor, dygn och nätter. Men det är mycket som återstår för att verkligen fullborda det epokskifte i Sverige som jag talade om tidigare och som vi alla måste inse allvaret i.

Fru talman! Låt mig ta upp några av de saker som Ian Wachtmeister tog upp i sitt anförande. Ian Wachtmeister gav en felaktig beskrivning av svensk flyktingpolitik. Att det finns många människor i flyktingförläggningar i Sverige i dag beror naturligtvis inte på den svenska flyktingpolitiken utan på situationen i framför allt Jugoslavien. Den svenska flyktingpolitiken innebär i korthet att vi gör en individuell prövning när det gäller människor som kommer hit och att de som har skyddsbehov får stanna i Sverige. Jag kan inte se att det skulle vara några brister eller fel i den politiken. Däremot är det klart att det finns stora brister och fel i situationen i Jugoslavien, dvs. huvudorsaken till att det finns många människor här. Sedan vill jag ta upp ett tema som Ian Wachtmeister ofta återkommer till. Det är det han kallar det politiska träsket, där det skulle finnas mycket pengar att spara för att sanera svensk ekonomi. Om man lägger ihop de pengar vi satsar på partistöd, presstöd och organisationer blir det drygt 2 miljarder kronor. Om alla de pengarna togs bort skulle vi bara marginellt påverka situationen för de svenska statsfinanserna. Jag tycker att det är rimligt att man har ett partistöd. Partier skall inte vara beroende av att ha partiledare eller vice partiledare som är miljonärer eller vara beroende av pengar från intresseorganisationer. Jag tycker att det är rimligt att vi har ett presstöd för att kunna ha en mångfald i den svenska presskören. Det är rimligt att vi ger statligt stöd till handikapporganisationer, pensionärsorganisationer och idrottsorganisationer. De gör oerhört viktiga saker för sina olika grupper -- för människor med funktionshinder, för gamla människor och inte minst, vad gäller idrottsrörelsen, för unga människor. Nu kommer Wachtmeister säkert att gå upp i talarstolen och säga att Westerberg inte har begripit hur mycket stöd som går ut. Men jag har tittat litet noggrannare på vilka pengar som dessutom finns med när man anger betydligt högre tal för organisationsstöd. Ibland förekommer siffror på upp till 9 miljarder kronor. Då räknas också in det u-landsbistånd som går genom enskilda organisationer. Det är ett par miljarder av dessa pengar. Men Wachtmeister vill ju dessutom skära på u-landsbiståndet för sig. Det blir över huvud taget inga pengar kvar, om han skall ta två miljarder här också. Här ingår lönebidrag till personer med handikapp, som med hjälp av detta bidrag får arbete ute i enskilda företag och organisationer. Här ingår bidragen till enskilda daghem och bidragen till studieförbunden, som används för att ge människor möjligheter till utveckling och förkovran. Det är bara fantasier när Wachtmeister säger att detta är ett sätt att sanera svensk ekonomi. Sedan sade han någonting som jag inte riktigt begrep. Jag skulle vilja ha en förklaring. Wachtmeister sade att vi skall göra ytterligare nedskärningar för att angripa det strukturella budgetunderskottet. Den typen av nedskärningar behövs säkert. Men sedan sade han att vi skall ta de pengarna och skapa efterfrågestimulans. Om vi gör nedskärningar för att få ner det strukturella budgetunderskottet och sedan använder de pengarna till efterfrågestimulans, hur går det då med det strukturella budgetunderskottet? En av de grundläggande insikterna man skall ha när man närmar sig problem av detta slag är att pengar bara går att använda en gång, och inte två. Ett av Wachtmeisters huvudproblem är att han ofta använder pengar inte bara två gånger, utan ännu fler. Lars Werner frågade hur det går för barnen i kristider. Som barnminister i regeringen känner jag ett stort ansvar och stor oro för vad som nu håller på att hända i samhället. Det sade jag förut. Jag tycker att man skall ta larmrapporterna från Barnlobbyn, Barnmiljörådet och andra på stort allvar. Det har regeringen också gjort. Vi har sagt att vi skall ta reda på vad som faktiskt händer. Mycket av det som uttalas nu är farhågor för vad som skall hända i framtiden. Det är inte rapporter om vad som faktiskt har inträffat. Vi har nyligen gett Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans med andra berörda myndigheter, Statens ungdomsråd, Statens kulturråd och ytterligare någon myndighet, följa utvecklingen i kommunerna. De skall dels ge en lägesrapport om hur det är nu, dels följa utvecklingen under det närmaste året för att rapportera till oss vad som händer. Om dessa rapporter visar att barnen kommer i kläm när man nu rationaliserar, effektiviserar och sparar ute i kommunerna, finns det naturligtvis anledning för staten att ingripa och åtgärda detta. Som framgick av regeringsförklaringen i går återkommer jag också till riksdagen med ett förslag till barnombudsman. Huvuduppgiften för denna barnombudsman blir just att följa hur Sverige fullföljer sina åtaganden med anledning av FN:s barnkonvention, som vi var ett av de första länderna att ratificera. Fru talman! Låt mig till sist kommentera en sak som Ingvar Carlsson tog upp i sitt huvudanförande. Han sade att tiotusentals kommunalt anställda kvinnor inom sjukvården, barnomsorgen och äldreomsorgen riskerar att mista jobbet. Vidare sade han att regeringen cyniskt påstår att det ger kvinnor nya möjligheter att starta eget. Det är naturligtvis inte så att detta att de riskerar sina jobb i sig, ger möjligheter att starta eget. Det är däremot viktigt att vi driver på förnyelse och förändring i kommunerna när detta nu händer. Där spelar möjligheten att starta eget, dvs. att starta enskilda alternativ, en mycket stor roll. I söndags träffade jag ett antal sådana entreprenörer nere i Skåne. De har startat dagis, äldreomsorg och annat i egen regi. Alla var mycket entusiastiska och tyckte att de nu äntligen, genom regeringens valfrihetsrevolution, hade fått en chans som de inte hade haft tidigare. Det handlar inte om cynism, utan det handlar i hög grad om att ge nya chanser också till kvinnor i Sverige.

Fru talman! Eftersom generositet är en bristvara i politiken tycker jag att vi skall ta tillfället i akt och åtgärda en del av detta i dag. Jag tror att det är viktigt att vi talar i klartext på det här området. Det finns naturligtvis ofta taktiska bevekelsegrunder för vissa partier att inte vilja ha med varandra att göra, eftersom man inte blir tydlig om man har med varandra att göra. Jag har genom åren studerat detta dilemma för Socialdemokraterna och Moderata samlingspartiet. Jag har förstått att ni har behövt varandra som motpoler för att göra er själva tydliga. När landet däremot hotas av en djup ekonomisk kris, kan det ibland inte bara vara politiskt riskfyllt att delta i en uppgörelse. Det kan också vara politiskt riskfyllt att inte göra det. Jag tror att det socialdemokratiska partiet har valt rätt i det långsiktiga perspektivet. Om det skall vara ett trovärdigt regeringsalternativ, måste det i opposition bete sig likadant som man kräver av andra när man själv sitter i regeringsställning. På den här punkten har Ingvar Carlsson visat att han har en konsekvent hållning. Jag tror att jag kan uttrycka den uppskattningen för Ingvar Carlsson som person och hans sätt att fungera i sådana här sammanhang utan att försvaga hans ställning. Ibland kan det ju vara ett problem att få beröm från andra partier. Jag upplevde däremot något av ett problem i början av den här diskussionen. Det var så svårt att komma till skott. Det var litet oklart om alla signaler gick fram. Jag skickade själv i väg en signal via några intervjuer där jag talade om öppenhet för omprövning när det gäller vissa skatter, reallöneskyddet, villaavdraget och momsen. Ingvar Carlsson uppfattade signalen. Det kom i alla fall en signal tillbaka, och jag förstår den också. I dag kan vi konstatera att det blev ändringar på dessa punkter. Anledningen till att jag gav den signalen trots att jag är en del av en regering som fungerar som en helhet, är naturligtvis inte enbart för att plötsligt gå in i rollen som partiordförande, utan de risker som jag såg i de inmålningsförsök som förekom på hemmaplan spridda via TV och annat. Där sades liknande ultimativa saker om vårdnadsbidraget som hade kunnat låsa situationen. Jag anser att det hade varit en katastrof för landet. Det fanns ingen anledning att dölja sina egna uppfattningar i den här situationen. Låt mig därefter ta fasta på några av de saker som Ingvar Carlsson tog upp i sitt anförande. Det gäller bl.a. återkopplingen till 30-talet och att det behövs en kombination av politiker med radikala visioner och framstående nationalekonomer. Det borde vara så i dag att våra ekonomiska forskare har ett eldorado när det gäller att fördjupa sig i det skeende som vi har gått igenom under senare tid. Det är viktigt att så sker. Då får man veta hur marknaden agerar och vad som är de egentliga, underliggande och pådrivande mekanismerna. Jag tror att det utifrån en analys av krisutvecklingen och hur man kan hantera en sådan situation finns utomordentligt goda möjligheter att ta fasta på det Ingvar Carlsson sade i detta avseende. Andra saker som jag har noterat hos Socialdemokraterna är att de har litet svårt att förstå att andra partier också kan ha en ansvarsfull inställning till t.ex. arbetsmarknadspolitik. När man skall trösta marknaden är det ju inte alltid populärt att säga att man skall driva en radikal arbetsmarknadspolitik. Det är en minuspost i sammanhanget. Det arbetsmarknadspaket på tio miljarder kronor som nu är en del av krisuppgörelsen är ju i viktiga delar det förslag som Börje Hörnlund hade lagt fram till finansdepartementet. Det var förresten på femton miljarder kronor. Men tiomiljaderspaket blir ungefär lika mycket när man räknar om det till helårseffekt. Jag hade blivit förvånad om vi inte hade kunnat komma till enighet i det avseendet. Jag skall återkomma till Ian Wachtmeister i nästa replik. Jag vill bara påminna Ian Wachtmeister om innebörden av energiskatteuppgörelsen från i våras. Den var ju att man förenade dessa olika syften, dvs. att skapa en god miljö och ändå klara konkurrenskraften för svensk industri. Om Ian Wachtmeister har glömt bort det, vill jag gärna friska upp minnet i den delen. ''

Fru talman! Jag har ännu inte hört Ian Wachtmeister hålla ett enda anförande utan att ta upp biståndet. Han talar om heliga kor som skall slaktas. I dag föll det mycket märkliga uttalandet att biståndspolitiken skall anpassas till verkligheten. Ian Wachtmeister talar ju ofta om verkligheten. Fru talman!
Fru talman! Jag har ännu inte hört Ian Wachtmeister hålla ett enda anförande utan att ta upp biståndet. Han talar om heliga kor som skall slaktas. I dag föll det mycket märkliga uttalandet att biståndspolitiken skall anpassas till verkligheten. Ian Wachtmeister talar ju ofta om verkligheten. Fru talman!
Sedan har jag litet svårt att låta bli att anknyta till den bild som målades upp här för en god stund sedan om klassrummet. Jag får naturligtvis tacka för att jag satt välartad långt fram. Men låt oss se hur det skulle se ut om vi hade Ja, att Bert Karlsson skolkar och inte är med vet vi ju, och det ser vi ju här också, på tal om transportkompani.
Sedan har jag litet svårt att låta bli att anknyta till den bild som målades upp här för en god stund sedan om klassrummet. Jag får naturligtvis tacka för att jag satt välartad långt fram. Men låt oss se hur det skulle se ut om vi hade Nydemokraterna där. Ja, att Bert Karlsson skolkar och inte är med vet vi ju, och det ser vi ju här också, på tal om transportkompani.
Ian Wachtmeister själv skulle väl hålla sig längst bak i salen och stapla ölbackar och slamra och gå an, gissar jag. Sedan skulle han tala om att det var verkligheten. Som biståndsminister skulle jag göra mitt yttersta för att få någon att ställa upp och ge honom extralektioner i geografi, om det nu fanns någon som tog på sig en sådan svår uppgift.
Ian Wachtmeister själv skulle väl hålla sig längst bak i salen och stapla ölbackar och slamra och gå an, gissar jag. Sedan skulle han tala om att det var verkligheten. Som biståndsminister skulle jag göra mitt yttersta för att få någon att ställa upp och ge honom extralektioner i geografi, om det nu fanns någon som tog på sig en sådan svår uppgift. Jag är inte helt säker på att en sådan pedagog existerar, trots allt tal om duktiga lärare som skulle kunna lyckas. Fru talman! Trösten finner man naturligtvis i att Wachtmeister nu citerar psalmboken och inte längre bara hojtar: Häng mé, häng mé! Risken är naturligtvis att han fortsätter på den lutherska psalmen han var inne på tidigare och enbart klämmer i med ”Platt intet oss förfärar”.
Jag är inte helt säker på att en sådan pedagog existerar, trots allt tal om duktiga lärare som skulle kunna lyckas. Fru talman! Trösten finner man naturligtvis i att Wachtmeister nu citerar psalmboken och inte längre bara hojtar: Häng mé, häng mé! Risken är naturligtvis att han fortsätter på den lutherska psalmen han var inne på tidigare och enbart klämmer i med ''Platt intet oss förfärar''.
Frågorna om biståndet och vårdnadsbidraget har varit mycket på tapeten i samband med krisuppgörelsen för vårt partis vidkommande. Jag skall utan omsvep säga att det är tungt att det inte går att upprätthålla enprocentsmålet. I regeringsförklaringen står det emellertid klart och entydigt att vi skall sträva efter att nå dit igen.
Frågorna om biståndet och vårdnadsbidraget har varit mycket på tapeten i samband med krisuppgörelsen för vårt partis vidkommande. Jag skall utan omsvep säga att det är tungt att det inte går att upprätthålla enprocentsmålet. I regeringsförklaringen står det emellertid klart och entydigt att vi skall sträva efter att nå dit igen. Vi skall nu koncentrera oss på att få biståndet att bli så effektivt som möjligt och se till att nedskärningarna inte drabbar de sämst ställda, katastrofanslaget eller enskilda organisationer som vi vet gör ett mycket bra arbete. Fru talman!
Vi skall nu koncentrera oss på att få biståndet att bli så effektivt som möjligt och se till att nedskärningarna inte drabbar de sämst ställda, katastrofanslaget eller enskilda organisationer som vi vet gör ett mycket bra arbete. Fru talman!
Jag vill passa på tillfället att understryka -- det är inte meningen att ge några bortförklaringar -- att relationerna mellan i och uvärld, mellan norra och södra halvklotet, styrs förvisso icke enbart via biståndsbudgetar. För några veckor sedan hade Världsbanken sitt årsmöte i Washington.
Jag vill passa på tillfället att understryka — det är inte meningen att ge några bortförklaringar — att relationerna mellan i och u-värld, mellan norra och södra halvklotet, styrs förvisso icke enbart via biståndsbudgetar. För några veckor sedan hade Världsbanken sitt årsmöte i Washington. Då betonade Världsbankens ledare, Mr Preston, igen vad Uruguayrundan och handelspolitiken betyder för de fattiga folken. Han underströk att de fattiga länderna skulle få ca 50 miljarder USA-dollar om Uruguayrundan skulle föras till ett slut.
Då betonade Världsbankens ledare, Mr Preston, igen vad Uruguayrundan och handelspolitiken betyder för de fattiga folken. Han underströk att de fattiga länderna skulle få ca 50 miljarder USA-dollar om Uruguayrundan skulle föras till ett slut.
: Vi i de starka i-länderna har varit väldigt måna om att riva murar i Europa, mellan kommunismen och den fria demokratiska världen. Vi skall vara mycket glada över att de murarna har rivits. Det finns dess värre ett mindre intresse för att engagera sig i att riva de handelshinder som är till så starkt förfång för de fattiga länderna. Fru talman!
Vi i de starka i-länderna har varit väldigt måna om att riva murar i Europa, mellan kommunismen och den fria demokratiska världen. Vi skall vara mycket glada över att de murarna har rivits. Det finns dess värre ett mindre intresse för att engagera sig i att riva de handelshinder som är till så starkt förfång för de fattiga länderna. Fru talman!
Det är viktigt att vi koncentrerar oss på en effektiv biståndspolitik. Vi kan alla vara klara över — ingen kan ha någon annan uppfattning — att det behövs fortsatta insatser för de sämst ställda medmänniskorna som lever oss fjärran. Låt mig erinra om en sådan sifferuppgift. I Somalia har 200 000 barn dött. Det är detsamma som två årsklasser.
Det är viktigt att vi koncentrerar oss på en effektiv biståndspolitik. Vi kan alla vara klara över -- ingen kan ha någon annan uppfattning -- att det behövs fortsatta insatser för de sämst ställda medmänniskorna som lever oss fjärran. Låt mig erinra om en sådan sifferuppgift. I Somalia har 200 000 barn dött. Det är detsamma som två årsklasser. Det är som om första och andra årskurserna i Sverige hade försvunnit. Det går att vitsa om detta och dra upp mungiporna. Jag medger att jag säkert kunde ha uttryckt mig bättre. Men någon gång, särskilt här i dag, vill jag att vi tar till oss detta, nämligen att i jämförelse med ofantligt många människor världen över har vi det, trots allt tal om kriser, oerhört bra.
Det är som om första och andra årskurserna i Sverige hade försvunnit. | Det går att vitsa om detta och dra upp mungiporna. Jag medger att jag säkert kunde ha uttryckt mig bättre. Men någon gång, särskilt här i dag, vill jag att vi tar till oss detta, nämligen att i jämförelse med ofantligt många människor världen över har vi det, trots allt tal om kriser, oerhört bra.
Vi mår mentalt bra i Sverige av att få hjälpa.
Vi mår mentalt bra i Sverige av att få hjälpa.

Herr talman! Jag har tre minuter på mig — snabba tag. Ja, herr statsminister, det gäller jobben. Det gäller inte sysselsättning och konstgjord andning. Där är vi överens. Om Alf Svensson aldrig har hört mig tala utan att säga u-hjälp, bevisar det hur sällan Alf Svensson är i denna kammare. Men då har han sällskap med många andra, förstod vi. Bengt Westerberg säger att det förhållandet att det är många i de svenska flyktinglägren beror på hur det är i Jugoslavien, inte i Sverige.
Herr talman! Jag har tre minuter på mig -- snabba tag. Ja, herr statsminister, det gäller jobben. Det gäller inte sysselsättning och konstgjord andning. Där är vi överens. Om Alf Svensson aldrig har hört mig tala utan att säga u-hjälp, bevisar det hur sällan Alf Svensson är i denna kammare. Men då har han sällskap med många andra, förstod vi. Bengt Westerberg säger att det förhållandet att det är många i de svenska flyktinglägren beror på hur det är i Jugoslavien, inte i Sverige.
Nu är det sagt att 70 000 flyktingar råkade hamna i Sverige, medan 7 000 råkade hamna i Danmark, 3 000 råkade hamna i Finland och 5 000 råkade hamna i Norge. Så bedrivs alltså svensk flyktingpolitik. När vi tar upp nästa fråga — organisationsstöd, partistöd och presstöd — menar vi fortfarande: Sänk partistödet! Vi föregår med gott exempel. Jag tycker att det är en ynkedom att ingen är med på det.
Nu är det sagt att 70 000 flyktingar råkade hamna i Sverige, medan 7 000 råkade hamna i Danmark, 3 000 råkade hamna i Finland och 5 000 råkade hamna i Norge. Så bedrivs alltså svensk flyktingpolitik. När vi tar upp nästa fråga -- organisationsstöd, partistöd och presstöd -- menar vi fortfarande: Sänk partistödet! Vi föregår med gott exempel. Jag tycker att det är en ynkedom att ingen är med på det. Jag påstår att de samlade stöden är 15 miljarder kronor och att 20 % är 3 miljarder. Jag föreslår att man gör en utredning, rensar och analyserar. Från Riksrevisionsverket finns 222 sidor material om detta. Det är inte alls bara handikapp och idrottsrörelserna som får stöd. De går in på en sida. Så det finns mycket att göra.
Jag påstår att de samlade stöden är 15 miljarder kronor och att 20 20 är 3 miljarder. Jag föreslår att man gör en utredning, rensar och analyserar. Från Riksrevisionsverket finns 222 sidor material om detta. Det är inte alls bara handikapp och idrottsrörelserna som får stöd. De går in på en sida. Så det finns mycket att göra.
Jag påstår att de heliga korna, som jag har nämnt här, är värda minst 45 miljarder kronor, och nu skulle jag vilja att regeringen, som har hela utredningsmaskineriet, själv visar för svenska folket hur stort beloppet är. Då talar jag alltså om flyktingpolitiken, u-hjälpen och den politiska sektorn. Utred det! Visa siffrorna, är ni snälla, så skall vi tala om dem sedan!
Jag påstår att de heliga korna, som jag har nämnt här, är värda minst 45 miljarder kronor, och nu skulle jag vilja att regeringen, som har hela utredningsmaskineriet, själv visar för svenska folket hur stort beloppet är. Då talar jag alltså om flyktingpolitiken, u-hjälpen och den politiska sektorn. Utred det! Visa siffrorna, är ni snälla, så skall vi tala om dem sedan!
När det sedan gäller paket nummer tre, som jag talade om, försökte Bengt Westerberg visa någon sorts ekonomiskt klartänkande som inte var så särdeles klart faktiskt. Jag talade om att ytterligare minska det strukturella budgetunderskottet. Det finns en utomordentlig metod att göra detta utan att också minska efterfrågan, och det är de förslag som jag kom med.
När det sedan gäller paket nummer tre, som jag talade om, försökte Bengt Westerberg visa någon sorts ekonomiskt klartänkande som inte var så särdeles klart faktiskt. Jag talade om att ytterligare minska det strukturella budgetunderskottet. Det finns en utomordentlig metod att göra detta utan att också minska efterfrågan, och det är de förslag som jag kom med.
Marknaden, verkligheten, skulle däremot mycket väl förstå, om man samtidigt tillfälligt ökade den dynamiska delen, alltså att man sätter sig ytterligare litet i skuld för att få hjulen att gå. Jag är övertygad om att det jag nu säger tyvärr kommer att bli oerhört aktuellt. Man måste göra både och. Man måste bromsa strukturellt och gasa på den andra sidan. Sedan kan det vara bra att säga någonting om det fria ordet här nu, när det skall finnas ett fritt ord.
Marknaden, verkligheten, skulle däremot mycket väl förstå, om man samtidigt tillfälligt ökade den dynamiska delen, alltså att man sätter sig ytterligare litet i skuld för att få hjulen att gå. Jag är övertygad om att det jag nu säger tyvärr kommer att bli oerhört aktuellt. Man måste göra både och. Man måste bromsa strukturellt och gasa på den andra sidan. Sedan kan det vara bra att säga någonting om det fria ordet här nu, när det skall finnas ett fritt ord.
Den stora politiska maktapparat vi nu kommer att få se agera har kontroll över det mesta i radio och TV och i tidningsväg. Då är det alltså viktigare än någonsin med fri radio och TV.
Den stora politiska maktapparat vi nu kommer att få se agera har kontroll över det mesta i radio och TV och i tidningsväg. Då är det alltså viktigare än någonsin med fri radio och TV.
Då ber jag att få berätta att fortfarande år 1992 arbetas det frenetiskt i utredningar och på andra håll på att åstadkomma politisk kontroll och styrning över radion och föreskriva vilka politiska organ som skall ge vem tillstånd att öppna sin lilla radiokanal. Detta pågår än i Sverige. Det pågår däremot inte längre i Albanien och Sovjet.
Då ber jag att få berätta att fortfarande år 1992 arbetas det frenetiskt i utredningar och på andra håll på att åstadkomma politisk kontroll och styrning Över radion och föreskriva vilka politiska organ som skall ge vem tillstånd att öppna sin lilla radiokanal. Detta pågår än i Sverige. Det pågår däremot inte längre i Albanien och Sovjet.

Herr talman! Det ena hänsynslösa avslöjandet kommer ovanpå det andra. Nu får vi reda på att Lasse Werner i tysthet har extraknäckt i 30 år som begravningsofficiant. Det var ett ovanligt långdraget farväl till kommunismen. Vad gäller utlandslånenormen vill jag bara säga att det har skett en förändring i politiken i det hänseendet.
Herr talman! Det ena hänsynslösa avslöjandet kommer ovanpå det andra. Nu får vi reda på att Lasse Werner i tysthet har extraknäckt i 30 år som begravningsofficiant. Det var ett ovanligt långdraget farväl till kommunismen. Vad gäller utlandslånenormen vill jag bara säga att det har skett en förändring i politiken i det hänseendet. Det sker nu en statlig utlandsupplåning för att säkra valutareserven och för att via Riksbanken göra vissa avlyft i bankerna. Däremot att börja låna utomlands till statens budgetunderskott tror jag inte i nuvarande läge — eller i något läge alls egentligen — vore en bra politik. Man skulle riskera att ge alldeles felaktiga signaler. Vi skall hantera vårt budgetunderskott själva inom landet. Vi skall framför allt se till att det snart börjar att minska.
Det sker nu en statlig utlandsupplåning för att säkra valutareserven och för att via Riksbanken göra vissa avlyft i bankerna. Däremot att börja låna utomlands till statens budgetunderskott tror jag inte i nuvarande läge -- eller i något läge alls egentligen -- vore en bra politik. Man skulle riskera att ge alldeles felaktiga signaler. Vi skall hantera vårt budgetunderskott själva inom landet. Vi skall framför allt se till att det snart börjar att minska.
Så till Ingvar Carlsson. Han har varit kritisk mot regeringsförklaringen. Det hade varit mera konstigt, om han inte hade varit det. Även om vägen är gemensam när det gäller stora delar av den ekonomiska politiken, företräder vi trots allt skilda meningar på andra områden, som alls icke är oväsentliga: skolpolitiken, rättspolitiken, delar av miljöpolitiken och annat.
Så till Ingvar Carlsson. Han har varit kritisk mot regeringsförklaringen. Det hade varit mera konstigt, om han inte hade varit det. Även om vägen är gemensam när det gäller stora delar av den ekonomiska politiken, företräder vi trots allt skilda meningar på andra områden, som alls icke är oväsentliga: skolpolitiken, rättspolitiken, delar av miljöpolitiken och annat.
Där skall den politiska debatten fortsätta under den tid som ligger framför oss, och det kommer den att göra. Låt mig också påpeka att när jag sade att vi for med turbofart på den ge mensamma vägen, var det efter det att vi hade tillbringat natten tillsammans och till massmedias och marknadernas häpnad hade åstadkommit ytterligare en viktig uppgörelse. Då for vi med turbofart på den gemensamma vägen.
Där skall den politiska debatten fortsätta under den tid som ligger framför oss, och det kommer den att göra. Låt mig också påpeka att när jag sade att vi for med turbofart på den gemensamma vägen, var det efter det att vi hade tillbringat natten tillsammans och till massmedias och marknadernas häpnad hade åstadkommit ytterligare en viktig uppgörelse. Då for vi med turbofart på den gemensamma vägen. Det var utan dalmatinerhundar, men det var en gemensam bil som Ingvar Carlsson och jag då hade ansvaret får. Vad gäller samverkan och överenskommelser är det viktigt att ha klart för sig att samverkan är viktig när det är samverkan om rätt politik. Jag är inte den som förordar samverkan för samverkans egen skull.
Det var utan dalmatinerhundar, men det var en gemensam bil som Ingvar Carlsson och jag då hade ansvaret för. Vad gäller samverkan och överenskommelser är det viktigt att ha klart för sig att samverkan är viktig när det är samverkan om rätt politik. Jag är inte den som förordar samverkan för samverkans egen skull.
Om alla samverkar om någonting som är fel, är detta ytterst ändå fel, trots att alla råkar samverka kring det. Därför skall halten i varje överenskommelse avgöras av om den är rätt eller fel, av om den bidrar till lösandet av våra ekonomiska problem eller inte.
Om alla samverkar om någonting som är fel, är detta ytterst ändå fel, trots att alla råkar samverka kring det. Därför skall halten i varje överenskommelse avgöras av om den är rätt eller fel, av om den bidrar till lösandet av våra ekonomiska problem eller inte.
Det är därför också viktigt att vi har en riktig analys av vad som har hänt, av vad som är roten till krisen och av vilken väg som kan leda framåt under kommande år. Jag måste därvidlag, mot bakgrund av mycket av den offentliga debatt som förs, entydigt säga att det är en utveckling baserad på marknadsekonomi, fri konkurrens och öppenhet gentemot omvärlden som är grunden för välfärden.
| Det är därför också viktigt att vi har en riktig analys av vad som har hänt, av vad som är roten till krisen och av vilken väg som kan leda framåt under kommande år. Jag måste därvidlag, mot bakgrund av mycket av den offentliga debatt som förs, entydigt säga att det är en utveckling baserad på marknadsekonomi, fri konkurrens och öppenhet gentemot omvärlden som är grunden för välfärden. Det är inte för mycket av marknadsekonomiskt orienterad politik som har gett oss krisen, utan det är för litet av denna politik som har fört oss in i problemen. Det är inte mindre av denna politik som skall föra oss ut ur problemen, utan det är faktiskt mer av den som krävs under kommande år för att vi skall kunna återupprätta tilltron till styrkan i den svenska ekonomin.
Det är inte för mycket av marknadsekonomiskt orienterad politik som har gett oss krisen, utan det är för litet av denna politik som har fört oss in i problemen. Det är inte mindre av denna politik som skall föra oss ut ur problemen, utan det är faktiskt mer av den som krävs under kommande år för att vi skall kunna återupprätta tilltron till styrkan i den svenska ekonomin. Ingvar Carlsson var inne på det berömda stoppaketet från vintern 1990. Jag skall inte i detalj gå in på det utan vill bara säga att det var ett av de allvarligaste i en lång följd av stickspår som vi har varit inne på.
Ingvar Carlsson var inne på det berömda stoppaketet från vintern 1990. Jag skall inte i detalj gå in på det utan vill bara säga att det var ett av de allvarligaste i en lång följd av stickspår som vi har varit inne på.
Det kanske illustrerar vikten av att Sverige i detta läge, när nationer testas och när det blåser på marknaderna ute i Europa, har en regering som står på en ekonomiskt liberal och en marknadsekonomisk grund.
Det kanske illustrerar vikten av att Sverige i detta läge, när nationer testas och när det blåser på marknaderna ute i Europa, har en regering som står på en ekonomiskt liberal och en marknadsekonomisk grund.
Detta har varit avgörande för förtroendet till inriktningen av den svenska ekonomiska politiken och för inriktningen av strävandena att återupprätta styrkan i svensk ekonomi. Hade vi inte haft det, hade vi haft avsevärt sämre förutsättningar för att klara den kris som vi nu befinner oss mitt uppe i. Till det har kommit effekterna av krisuppgörelserna med socialdemokratin.
Detta har varit avgörande för förtroendet till inriktningen av den svenska ekonomiska politiken och för inriktningen av strävandena att återupprätta styrkan i svensk ekonomi. Hade vi inte haft det, hade vi haft avsevärt sämre förutsättningar för att klara den kris som vi nu befinner oss mitt uppe i. Till det har kommit effekterna av krisuppgörelserna med socialdemokratin. De har gett ökat stabilitet och större styrka åt den nationella politik som vi vill föra. De har gett bättre möjligheter att klara en situation där vi lever på lånade pengar och på lånad tid. Vi har tillbringat nätter tillsammans för att uppnå dessa resultat.
De har gett ökat stabilitet och större styrka åt den nationella politik som vi vill föra. De har gett bättre möjligheter att klara en situation där vi lever på lånade pengar och på lånad tid. Vi har tillbringat nätter tillsammans för att uppnå dessa resultat.
Vi har konstaterat att dessa nätter har varit ganska tuffa, men att ansvarstagandet till slut har dominerat. Säkert kommer det att ligga stenar framför oss på vägen under kommande veckor och månader. Det kan gälla tvister om tolkningar och situationer där vi måste inse att snabbheten i beslutsfattandet kan stå i en omvänd korrelation till kvaliteten i beslutsfattandet på olika punkter.
Vi har konstaterat att dessa nätter har varit ganska tuffa, men att ansvarstagandet till slut har dominerat. Säkert kommer det att ligga stenar framför oss på vägen under kommande veckor och månader. Det kan gälla tvister om tolkningar och situationer där vi måste inse att snabbheten i beslutsfattandet kan stå i en omvänd korrelation till kvaliteten i beslutsfattandet på olika punkter. Då måste vi kunna resonera med varandra. Nätterna ligger bakom oss, men det är många dagar av gemensamt ansvarstagande som ligger framför oss alla i denna kammare när det gäller att klara den unikt djupa och allvarliga kris som många år och decennier av försyndelser och felaktigheter har fört oss in i.
Då måste vi kunna resonera med varandra. Nätterna ligger bakom oss, men det är många dagar av gemensamt ansvarstagande som ligger framför oss alla i denna kammare när det gäller att klara den unikt djupa och allvarliga kris som många år och decennier av försyndelser och felaktigheter har fört oss in i.

Herr talman! Det är naturligtvis inte så att alla tidigare jugoslaver kommer till Sverige. Kanske ett par miljoner är på flykt från sina hem, de flesta självfallet i närområdet, ett par hundra tusen i Tyskland och åtskilliga tiotusental också i andra länder. Skälet till att många av dem kommer hit är naturligtvis att många har vänner och bekanta här.
Herr talman! Det är naturligtvis inte så att alla tidigare jugoslaver kommer till Sverige. Kanske ett par miljoner är på flykt från sina hem, de flesta självfallet i närområdet, ett par hundra tusen i Tyskland och åtskilliga tiotusental också i andra länder. Skälet till att många av dem kommer hit är naturligtvis att många har vänner och bekanta här.
De känner till Sverige genom vykorten som har kommit härifrån och vad man har berättat för dem om det nya landet som man har kommit till, inte alltid som flyktingar utan ofta genom arbetskraftsinvandring på 60 och 70-talet.
De känner till Sverige genom vykorten som har kommit härifrån och vad man har berättat för dem om det nya landet som man har kommit till, inte alltid som flyktingar utan ofta genom arbetskraftsinvandring på 60 och 70-talet. Det finns ingen som blundar för problemen i Jugoslavien, inte heller för de problem som kan skapas i Sverige och i många andra länder som har tagit emot ett stort antal personer från Jugoslavien under senare tid, men Ny demokratis kampanj mot invandrare och emot flyktingar har ju inte startat med krisen i Jugoslavien utan pågick med samma intensitet innan den stora flyktingströmmen kom hit. Alla människor som har lyssnat till Wachtmeister under de år som han har varit verksam som politiker liksom för den delen även de som har läst hans böcker vet detta.
Det finns ingen som blundar för problemen i Jugoslavien, inte heller för de problem som kan skapas i Sverige och i många andra länder som har tagit emot ett stort antal personer från Jugoslavien under senare tid, men Ny demokratis kampanj mot invandrare och emot flyktingar har ju inte startat med krisen i Jugoslavien utan pågick med samma intensitet innan den stora flyktingströmmen kom hit. Alla människor som har lyssnat till Wachtmeister under de år som han har varit verksam som politiker liksom för den delen även de som har läst hans böcker vet detta.
Jag förnekar inte alls att det skulle gå att skära i anslagen till idrotten, till partierna, till bistånd och annat, och Ny demokrati har naturligtvis sin fulla frihet att framföra sådana synpunkter. Men när man använder uttrycket ”det politiska träsket” är det bra att veta vad som åsyftas med detta. Det är idrottsorganisationer, handikapporganisationer, pensionärsorganisationer, politiska partier osv.
Jag förnekar inte alls att det skulle gå att skära i anslagen till idrotten, till partierna, till bistånd och annat, och Ny demokrati har naturligtvis sin fulla frihet att framföra sådana synpunkter. Men när man använder uttrycket ''det politiska träsket'' är det bra att veta vad som åsyftas med detta. Det är idrottsorganisationer, handikapporganisationer, pensionärsorganisationer, politiska partier osv. Jag tycker att benämningen ''det politiska träsket'' på dessa folkrörelser är något inadekvat. Att tala om det politiska träsket när Röda korset, Rädda barnen och andra organisationer hjälper till att effektivisera vårt u-landsbistånd tycker jag är fullständigt vansinnigt, men det är precis det som Wachtmeister och Ny demokrati gör.
Jag tycker att benämningen ”det politiska träsket” på dessa folkrörelser är något inadekvat. Att tala om det politiska träsket när Röda korset, Rädda barnen och andra organisationer hjälper till att effektivisera vårt u-landsbistånd tycker jag är fullständigt vansinnigt, men det är precis det som Wachtmeister och Ny demokrati gör.
Det var just därför att Ny demokrati är ett sådant alternativ i politiken som tydligt framträder av sådana här debatter och exempel som jag personligen och det parti som jag företräder tyckte att det var så oerhört viktigt, när Sverige hade hamnat i en kritisk situation, att vi gjorde upp med socialdemokraterna, att vi kunde finna en brygga över blockgränsen för att nå fram till en gemensam syn på och gemensamma förslag till hur krisen skulle hanteras.
Det var just därför att Ny demokrati är ett sådant alternativ i politiken som tydligt framträder av sådana här debatter och exempel, som jag personligen och det parti som jag företräder tyckte att det var så oerhört viktigt, när Sverige hade hamnat i en kritisk situation, att vi gjorde upp med socialdemokraterna, att vi kunde finna en brygga över blockgränsen för att nå fram till en gemensam syn på och gemensamma förslag till hur krisen skulle hanteras. Även om det då blossar till av gamla motsättningar i debatten — det skrivs tidningsartiklar och görs uttalanden som kanske inte precis främjar samarbetsklimatet — hoppas jag ändå att det skall ha inneburit ett genombrott för ett bredare samarbete också för Sveriges relationer till omvärlden i denna viktiga fråga, på samma sätt som vi tidigare har haft samarbete när det gäller utrikespolitik, Europapolitik, försvarspolitik och mycket annat. Herr talman!
Även om det då blossar till av gamla motsättningar i debatten -- det skrivs tidningsartiklar och görs uttalanden som kanske inte precis främjar samarbetsklimatet -- hoppas jag ändå att det skall ha inneburit ett genombrott för ett bredare samarbete också för Sveriges relationer till omvärlden i denna viktiga fråga, på samma sätt som vi tidigare har haft samarbete när det gäller utrikespolitik, Europapolitik, försvarspolitik och mycket annat. Herr talman!
När partiledare och en del andra var inbjudna till en middag med riksdagsjournalisterna för ett tag sedan råkade fru talmannen Ingegerd Troedsson i sitt tacktal säga att vi i dag skulle ha inte en partiledardebatt utan en partiledaröverläggning. När jag nu har åhört och deltagit i denna debatt tycker jag inte att det var någon dålig beskrivning.
När partiledare och en del andra var inbjudna till en middag med riksdagsjournalisterna för ett tag sedan råkade fru talmannen Ingegerd Troedsson i sitt tacktal säga att vi i dag skulle ha inte en partiledardebatt utan en partiledaröverläggning. När jag nu har åhört och deltagit i denna debatt tycker jag inte att det var någon dålig beskrivning.

Herr talman! Lars Werner tog upp pensionärernas situation, och det finns anledning att svara på de frågor som har ställts. Uppgörelsen innebär ju bl.a. att de sämst ställda pensionärerna skall hållas skadeslösa för den neddragning av pensionerna som ingår i uppgörelsen.
Herr talman! Lars Werner tog upp pensionärernas situation, och det finns anledning att svara på de frågor som har ställts. Uppgörelsen innebär ju bl.a. att de sämst ställda pensionärerna skall hållas skadeslösa för den neddragning av pensionerna som ingår i uppgörelsen. När det gäller matmomsen och den differentierade mervärdesskatten vet Lars Werner var jag står. Jag skall för säkerhets skull upprepa det. Vi har varit pådrivande när det gällt att få ned momssatserna på sådant som ingår i livets nödtorft. Till en del har vi lyckats, nämligen när det gäller maten och persontransporterna. Det vore bra om så också vore fallet med bostäderna.
När det gäller matmomsen och den differentierade mervärdesskatten vet Lars Werner var jag står. Jag skall för säkerhets skull upprepa det. Vi har varit pådrivande när det gällt att få ned momssatserna på sådant som ingår i livets nödtorft. Till en del har vi lyckats, nämligen när det gäller maten och persontransporterna. Det vore bra om så också vore fallet med bostäderna.
Jag har kvar den uppfattningen, eftersom det handlar om nödvändiga utgifter för alla människor. Vi har fortsatt att slå vakt om differentieringen av mervärdersskatten, också i de överläggningar som nu har ägt rum. När andra har sviktat har vi stått fast.
Jag har kvar den uppfattningen, eftersom det handlar om nödvändiga utgifter för alla människor. Vi har fortsatt att slå vakt om differentieringen av mervärdesskatten, också i de överläggningar som nu har ägt rum. När andra har sviktat har vi stått fast.
Även om gapet har minskat något, ändrar vi i båda fallen med tre procentenheter i förhållande till de beslut som redan tidigare har tagits. Tidigare har beslutats om en sänkning av den generella nivån från 25 % till 22 %. Genomför vi inte det, finns det en logik i att lägga tre procentenheter också på 18 %-nivån.
Även om gapet har minskat något, ändrar vi i båda fallen med tre procentenheter i förhållande till de beslut som redan tidigare har tagits. Tidigare har beslutats om en sänkning av den generella nivån från 25 9 till 22 7. Genomför vi inte det, finns det en logik i att lägga tre procentenheter också på 18-procentsnivån. Vi har gått med på det, men vi anser att man därmed också har fastlagt en princip. När man sänker den generella nivån skall man sänka även den lägre nivån. Låt mig något beröra debatten mellan Ian Wachtmeister och Bengt Westerberg.
Vi har gått med på det, men vi anser att man därmed också har fastlagt en princip. När man sänker den generella nivån skall man sänka även den lägre nivån. Låt mig något beröra debatten mellan Ian Wachtmeister och Bengt Westerberg.
Det är egentligen fel att den debatten förs så ensidigt mellan dessa två, eftersom den gäller något av politikens kärna och förutsättningar.
Det är egentligen fel att den debatten förs så ensidigt mellan dessa två, eftersom den gäller något av politikens kärna och förutsättningar.
Jag tror att det är viktigt att vi alla i detta hus står upp för demokratin och för vanligt folks möjligheter att vara med i medlemsburna partier. Det är också viktigt att vi får ut information på bredden i det svenska samhället.
Jag tror att det är viktigt att vi alla i detta hus står upp för demokratin och för vanligt folks möjligheter att vara med i medlemsburna partier. Det är också viktigt att vi får ut information på bredden i det svenska samhället. Det finns på andra håll avskräckande exempel, som det verkligen inte finns anledning att följa. Jag hoppas att Ian Wachtmeister inte är företrädare för en uppläggning där miljonärerna svarar för politiken och folket får rätta sig därefter.
Det finns på andra håll avskräckande exempel, som det verkligen inte finns anledning att följa. Jag hoppas att Ian Wachtmeister inte är företrädare för en uppläggning där miljonärerna svarar för politiken och folket får rätta sig därefter.

Herr talman! Jag vill erinra om några få meningar i regeringsförklaringen. Där står: '' Regeringens utgångspunkt är den syn på människors lika värde och människolivets helgd som genom Sveriges kristna och humanistiska tradition är så starkt förankrad i vårt land.'' Där står också att den svages rätt till trygghet och integritet och den ensammes rätt till delaktighet utgör grunden för den politik som vi skall föra. Herr talman!
Herr talman! Jag vill erinra om några få meningar i regeringsförklaringen. Där står: ” Regeringens utgångspunkt är den syn på människors lika värde och människolivets helgd som genom Sveriges kristna och humanistiska tradition är så starkt förankrad i vårt land.” Där står också att den svages rätt till trygghet och integritet och den ensammes rätt till delaktighet utgör grunden för den politik som vi skall föra. Herr talman!
Det har här talats om den gemensamma vägen. Jag undrar om det inte är dags att börja tala om den smala vägen och om det är den vi befinner oss på. Det är utomordentligt viktigt att understryka människovärdets roll och betydelse. Ingen skall hamna vid sidan om eller fösas åt sidan.
Det har här talats om den gemensamma vägen. Jag undrar om det inte är dags att börja tala om den smala vägen och om det är den vi befinner oss på. Det är utomordentligt viktigt att understryka människovärdets roll och betydelse. Ingen skall hamna vid sidan om eller fösas åt sidan. Jag talar då inte enbart om dem som bor fjärran från oss i fattiga länder, s.k. u-länder, utan jag talar också i allra högsta grad om äldre, barn och kvinnor i vårt eget land. Jag tycker att vi av och till ser att det jag talade om inledningsvis, ensamhe ten, får göra sig gällande alldeles för mycket. Det finns symtom på bristande respekt för medmänniskan.
Jag talar då inte enbart om dem som bor fjärran från oss i fattiga länder, s.k. u-länder, utan jag talar också i allra högsta grad om äldre, barn och kvinnor i vårt eget land. Jag tycker att vi av och till ser att det jag talade om inledningsvis, ensamheten, får göra sig gällande alldeles för mycket. Det finns symtom på bristande respekt för medmänniskan. Jag vill inte kasta detta över något parti eller någon politiker, utan jag tycker att vi alla kan ta åt oss. Herr talman! Jag har mycket svårt att förstå hur man kunde komma till den slutsats som en domstol gjorde för några dagar sedan då en våldtäktsman dömdes till lagens mildaste straff, två års fängelse, efter våldtäkt på en 13-årig flicka. Motiveringen var att flickan såg vuxen ut.
Jag vill inte kasta detta över något parti eller någon politiker, utan jag tycker att vi alla kan ta åt oss. Herr talman! Jag har mycket svårt att förstå hur man kunde komma till den slutsats som en domstol gjorde för några dagar sedan då en våldtäktsman dömdes till lagens mildaste straff, två års fängelse, efter våldtäkt på en 13 årig flicka. Motiveringen var att flickan såg vuxen ut. Förövaren antogs inte kunna inse att hon var ett barn. Vilket förakt för barnet! Hur kan en våldtäkt på ett barn — ett brott som skadar henne en lång tid framåt, kanske för hela livet — ge ett kortare straff på grund av brottslingens felbedömning? För flickan blir ju brottet inte mindre grovt, mindre avskyvärt och mindre mänskligt förnedrande. Man skulle också kunna tillägga: Vilket förakt för kvinnan!
Förövaren antogs inte kunna inse att hon var ett barn. Vilket förakt för barnet! Hur kan en våldtäkt på ett barn -- ett brott som skadar henne en lång tid framåt, kanske för hela livet -- ge ett kortare straff på grund av brottslingens felbedömning? För flickan blir ju brottet inte mindre grovt, mindre avskyvärt och mindre mänskligt förnedrande. Man skulle också kunna tillägga: Vilket förakt för kvinnan!
För mig är det dessutom obegripligt att brottet skulle bedömas mildare om det var fråga om en vuxen kvinna. Herr talman! Jag tror att frågorna om människovärdet nu måste kunna få mer utrymme i den debatt som kanske kommer att äga rum litet i skuggan av den ekonomiska uppgörelsen över blockgränsen. Herr talman! Låt mig avslutningsvis säga att jag tror att detta kommer att auktorisera och främja demokratin.
För mig är det dessutom obegripligt att brottet skulle bedömas mildare om det var fråga om en vuxen kvinna. Herr talman! Jag tror att frågorna om människovärdet nu måste kunna få mer utrymme i den debatt som kanske kommer att äga rum litet i skuggan av den ekonomiska uppgörelsen över blockgränsen. Herr talman! Låt mig avslutningsvis säga att jag tror att detta kommer att auktorisera och främja demokratin.